Herr talman! Jag vill instämma i mångt och mycket av det Johan Lönnroth sade. För att börja med det sistnämnda tror jag att det är viktigt att män får ett mer framskjutet ansvar i jämställdhetspolitiken och framför allt tar ansvar för arbetet i hemmen. Vi kan se många positiva tendenser på det området. Vi ser det kanske inte ännu fullt ut när det gäller uttag av föräldraledighet och sådana saker, men vi ser det i förändrade attityder och värderingar, och det viktigt. Jag tror också, och det har uppmärksammats i utskottet, att det finns en snedfördelning i fråga om traditionella områden. Vi kan se att män har mer framskjutna positioner inom ekonomi och juridik, och kvinnor mer inom exempelvis den sociala sektorn. Det är ju en ambition att på sikt försöka bryta detta. Såvitt jag förstår försöker också regeringen att göra det i praktiska åtgärder. Då är det självklart negativt om inte EMU-utredningen har klarat av att uppfylla detta varken när det gäller sammansättning eller när det gäller betänkanden. Nu inväntas ju remiss på EMU-utredningen, och det är klart att jämställdhetsaspekten kommer att vara en avgörande del i regeringens avvägande och i det socialdemokratiska partiets avvägande i fråga om EMU. Jag kan lova Johan Lönnroth att så är fallet.
Herr talman! Jag önskar att jag kunde dela Martin Nilssons värdering att det är mycket positivt som håller på att hända. Det är riktigt, det var statsrådet inne på tidigare, att det finns ett ökande antal unga män i Martin Nilssons generation som kanske har förstått att det är viktigt att dela på hemarbetet och ställa sig positiv till ökad jämställdhet. Men det finns också andra tendenser. Det har framför allt mycket att göra med massarbetslösheten. Djupt reaktionära tankar dyker lätt upp hos dem som möter de allra svåraste situationerna. Jag hänvisade ju till det besök jag gjorde hos Göteborgspolisen. Det var många unga poliser som pratade just utifrån det fruktansvärda som sker. Mängden våld har inte ökat totalt sett, men det har blivit grövre. De unga poliserna talade om att vi måste ha tillbaka den gamla sortens stabila, patriarkala familj. Det drömde de om. Det är absolut ingen väg att gå, det vet ju vi båda. Det är alltså inte så entydigt positivt som Därför kan man inte heller säga att jämställdhetspolitiken har lyckats på det sätt som Martin Nilsson gjorde. Martin Nilsson måste vara mer ödmjuk på den punkten.

Herr talman! Jag vill ta fasta på det positiva som Martin Nilsson sade i sin förra replik, nämligen att han tycker att det är riktigt att EMU skall granskas ur jämställdhetssynpunkt. Jag tolkade det så. Då kan Martin Nilsson börja med att rösta för bifall till vår reservation. Framför allt förväntar jag mig att Martin Nilsson inför den avgörande s-kongress som skall hållas i EMU-frågan verkligen bidrar till att ta fram vad EMU betyder ur jämställdhetssynpunkt. Jag förväntar jag mig att han som socialdemokratisk talesman i arbetsmarknadsfrågor och sådana här frågor, verkligen driver frågan om vad EMU betyder ur jämställdhetssynpunkt. Gör han det, och får genomslag för det, är jag övertygad om att Socialdemokraterna kommer att säga nej till ett svenskt EMU-medlemskap i höst.

Herr talman! Som Martin Nilsson sade i sitt anförande genomsyrar jämställdhetsarbetet praktiskt taget samtliga områden i samhället, och det råder en bred politisk enighet om det övergripande målet med jämställdhetspolitiken, nämligen att kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jag tänker enbart beröra den motion som skvinnor skrivit om en översyn av jämställdhetslagen. Herr talman! Vi tar i vår motion upp tre punkter där en översyn behöver göras. Den första punkten är att vi anser att särskilda domförhetsregler i Arbetsdomstolen i jämställdhetsmål bör införas. I all dömande verksamhet är det viktigt att domare av bägge könen deltar. I den mån kvinnliga domare har deltagit har de påfallande ofta haft en annan uppfattning än de manliga domarna. För domstolens förtroende hos allmänheten är det därför angeläget att bägge könen finns någorlunda jämnt företrädda i domstolen. Utskottet säger i betänkandet att det är angeläget med en jämn könsfördelning bland domarna i Arbetsdomstolen liksom i övriga domstolar och samhällsorgan. Detta gäller oavsett vilken måltyp som behandlas. Det kan vi instämma i, men vi beklagar att utskottet inte är berett att förorda särskilda regler för Arbetsdomstolen för att snabbare uppnå en jämn könsfördelning. Den andra punkten gäller att reglerna om sexuella trakasserier också bör ses över. Nuvarande regler är inte tillfredsställande, utan en ordentlig översyn av dessa behöver göras. T.ex. tas regeln i 6 § om förebyggande arbete sällan på allvar, och regeln i 22 § ger inte något skydd mot sexuella trakasserier i sig. Därför är det glädjande att regeringen har beslutat att under våren 1997 inleda ett arbete med att se över dessa regler. Det är också positivt att utskottet förutsätter att detta arbete bedrivs skyndsamt. Den tredje punkten gäller diskrimineringsförbudets omfattning vid rekrytering. Jämställdhetslagens 16 och 17 §§ förutsätter för sin tillämpning att anställningsbeslut har träffats och att det finns medsökande av motsatt kön. En sökande som av könsdiskriminerande skäl inte har fått ett arbete i fall där arbetsgivaren inte anställer någon eller anställer någon av samma kön kan således inte enligt jämställdhetslagen föra talan om könsdiskriminering. Detta strider mot likabehandlingsdirektivet enligt EG domstolens tolkning. I Finland har jämställdhetslagen ändrats på väsentliga punkter med hänsyn till likabehandlingsdirektivet. Utskottet tycker också att det är viktigt att belysa denna fråga och utgår från att detta görs i samband med översynen av jämställdhetslagens regler om sexuella trakasserier m.m. Även vi motionärer förutsätter att detta sker och att det sker skyndsamt. Herr talman! Avslutningsvis vill jag nämna att lagtexten rör sig med olika begrepp när det gäller sexuella trakasserier utan att något av dem definieras i lagen. Vi har föreslagit att EU:s definition av sexuella trakasserier skall införas i jämställdshetslagen. Även denna del förutsätter vi behandlas i det arbete som regeringen skall inleda under våren 1997. Herr talman! Vi s-kvinnor förutsätter att det som vi har tagit upp i vår motion kommer att beaktas i det fortsatta jämställdhetsarbetet.
Herr talman! Det är glädjande att s-kvinnor i princip har väckt samma motion som Vänsterpartiet m.fl. Vi har också tagit upp Arbetsdomstolens sammansättning. Vi har dessutom reserverat oss till förmån för vår motion i reservation 16. S-kvinnornas motion faller väl in i den argumentation som förs fram i denna reservation. Vi har dessutom fogat reservation 7 till betänkandet som gäller sexuella trakasserier. Vi har sagt att detta naturligtvis också omfattar definitionen av sexuella trakasserier. Vi delar uppfattningen att svensk lagstiftning har brister i fråga om detta. Vi har vid andra tillfällen lyft fram diskrimineringen, men delar av övriga reservationer berör också detta. Detta är viktiga frågor. Jag tror att vi har samma insikt och samma kunskap. Jag tror dessutom att vi har samma vilja att föra dessa frågor framåt. Min fråga till Eva Arvidsson är: Kan Eva Arvidsson tänka sig att bidra till att föra dessa frågor framåt genom att stödja de reservationer som bl.a. inkluderar s-kvinnornas motion? Jag tror att det skulle vara bra att visa att opinionen i riksdagen för dessa frågor är stor och tydlig och att detta brådskar.
Herr talman! Nu tycker vi att man i betänkandet har tagit upp detta. Och mycket av det som vi har framfört i vår motion skall också tas med i det arbete som påbörjas under våren, bl.a. de sexuella trakasserierna. När det gäller Arbetsdomstolen anser vi att man kan gå snabbare fram. Det kan hända att det går fortare än vad vi tror. Men vi förväntar oss mycket av det arbete som inleds under våren.
Herr talman! Om jag har förstått saken rätt, men detta handlar om hörsägen, när det gäller Arbetsdomstolens sammansättning är strategin att man har gått ut till dem som nominerar till Arbetsdomstolen och bett dem att se över hur de är representerade. Det handlar då främst om LO och SAF som har en mycket sned könsfördelning. Vid nästa nomineringstillfälle 1998 vill man att detta skall korrigeras. Det kanske är skvinnornas uppfattning att detta är en framkomlig väg. Men under tiden ser jag att vi riskerar att få ett stort antal fall som inte kommer att få en adekvat bedömning i Arbetsdomstolen. Jag skulle önska att man i stället följde s-kvinnornas och vår motion som jag vet stöds av JämO. Jag skulle då vilja rekommendera Eva Arvidsson att ta under övervägande om hon tillsammans med Vänsterpartiet inte borde följa upp frågan och visa att detta är en mycket viktig fråga och att det kanske inte bara räcker med vilja utan att vi också behöver litet handling.
Herr talman! Självfallet skall vi följa detta arbete. I betänkandet skrivs att utnämningsförförfarandet på sikt bör leda till en jämnare könsfördelning bland ledamöterna, vilket i sin tur kan förbättra möjligheterna till en jämnare könsfördelning. Om det inte blir på det sättet får vi vidta andra åtgärder. Men det är klart att vi kommer att följa frågan.

Herr talman! Statens löne och pensionsverk, SPV, har enligt författning och avtal monopol på samtliga myndigheters behov av pensionsadministration. Myndigheterna är således skyldiga att använda sig av SPV:s tjänster. Detta område omfattas nämligen inte av lagen om offentlig upphandling. Priserna beslutas av regeringen och utgör 0,1 % av bruttolönesumman. Enligt vissa uppgifter är detta mer än dubbla priset som förekommer på den marknad som i dag är konkurrensutsatt, nämligen kommuner och landsting. SPV har följdriktigt också visat en vinst som motsvarar ca 600 000 kr per anställd. Detta system är synnerligen olyckligt. Monopoliserad internservice till fantasipriser får i längden alltid negativa effekter för samhällsekonomin. Det går stick i stäv med alla tankar på att varje myndighet självständigt skall ansvara för att resurserna disponeras på bästa sätt. SPV:s monopol bör således snarast avskaffas och marknaden öppnas för konkurrens. Det finns inga skäl till att detta område skall vara undantaget från lagen om offentlig upphandling. Det framgår av budgetpropositionen att regeringen anser att SPV mot bakgrund av den krympande marknaden bör få åta sig uppdrag från andra arbetsgivare än statliga myndigheter, under förutsättning att det är fråga om uppgifter som ligger nära SPV:s huvuduppgifter. Enligt regleringsbrevet är syftet att SPV genom ökade volymer bättre skall kunna utnyttja sina resurser och sin kompetens och därmed hålla nere kostnaderna för pensionsverksamheten som helhet. Utskottet hänvisar till att kommunsektorns pensionsaktiebolag KPA nu hos Konkurrensverket har begärt att det skall verka för en avreglering av den statliga tjänstepensionsmarknaden. KPA gör gällande att monopolet medför att det inte är möjligt för andra aktörer att konkurrera med SPV på denna marknad samtidigt som SPV är aktivt på den kommunala tjänstepensionsmarknaden. Konkurrens på lika villkor föreligger därmed inte. Enligt utskottsmajoritetens sätt att se på saken bör man avvakta Konkurrensverkets syn på frågan om en avreglering av den statliga tjänstepensionsmarknaden. Utskottet tror också att regeringen återkommer till riksdagen om Konkurrensverkets beslut så småningom skulle föranleda det. Vi i Moderata samlingspartiet kan inte dela utskottsmajoritetens uppfattning i den här frågan. Först och främst anser vi, med all respekt för Konkurrensverkets kompetens på området, att det här är fråga om ett politiskt beslut. Dessutom anser vi att regeringen både i detta sammanhang och i de flesta andra sammanhang visar en synnerligen legär inställning till olika konkurrensfrågor. Därför vill vi inte att man skall avvakta Konkurrensverkets beslut, utan vi anser att riksdagen redan nu bör ge regeringen till känna de synpunkter som jag här har framfört. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1

Herr talman! Riksdagens behandling av motioner från allmänna motionstiden vad gäller statlig personalpolitik tar upp frågan om löner för chefer i statliga bolag. Att det förekommer orimligt generösa löneavtal är ett problem. I den rådande arbetslösheten är det förståeligt om det upplevs stötande att chefer inom statliga bolag har månadslöner och förmåner som normalt är en årsinkomst. Vid riksdagens förra behandling uttalade sig arbetsmarknadsutskottet att det fanns anledning att reagera på överdrifter som förekommer i vissa anställningsavtal. Man sade också att det för staten som arbetsgivare är särskilt viktigt att föregå med gott exempel och att avtal om löner och andra förmåner som träffas mellan ledande befattningshavare hos statliga myndigheter och i statliga företag ligger på en rimlig nivå. Enligt utskottets mening fanns det anledning för regeringen att noga följa utvecklingen på detta område och vidta ytterligare åtgärder för att stävja eventuella missförhållanden. Så sade man i utskottet då. Efter det att riksdagen godkände detta anställdes, som Hans Andersson nämnde, AMU-chefen med en månadslön på 160 000 kr. Jag frågar mig om detta är en rimlig lönenivå som kan accepteras. Finansdepartementet hade en genomgång av 1994 års riktlinjer för löner och villkor för ledande befattningshavare. Den visade att det fortfarande förekommer överdrifter på bl.a. avgångsvederlagen. Miljöpartiet ställer sig bakom en av kd:s motioner och reservationer i betänkandet. Jag yrkar härmed bifall till reservation 3 samt reservation 6 som är gemensam för kd och Miljöpartiet.

Herr talman! I finansplanen talar regeringen om hur lönebildningen är en avgörande faktor för hur hela den ekonomiska politiken kan lyckas eller misslyckas och därmed också om man skall få en minskad arbetslöshet. Regeringen har avhänt sig ansvaret för det och lagt ansvaret på parterna. Men jag anser att det ändå är viktigt vilket föredöme regeringen och den statliga sektor utgör för lönebildningen. Den 2 maj 1996 beslutade riksdagen på förslag från bl.a. oss kristdemokrater att strama upp regeringens verksamhet vad gäller fallskärmsavtal och lönesättning. I betänkandet skrev vi bl.a.: För staten som arbetsgivare är det särskilt viktigt att föregå med gott exempel och att avtal om löner och andra förmåner som träffas med ledande befattningshavare hos statliga myndigheter och i statliga företag ligger på en rimlig nivå. Bakgrunden till det uttalandet, herr talman, var bl.a. att den socialdemokratiska regeringen strax efter sitt tillträde godkände en våldsam lönehöjning för Postchefen, vilket många av oss reagerade mot. Efter riksdagens entydiga uttalande den 2 maj förra året om att löner inom statliga företag skall ligga på en rimlig nivå godkände arbetsmarknadsministern strax därefter, precis som Hans Andersson sade, en lön på 160 000 kr per månad för en statlig chef, en månadslön som ett brett skikt av befolkningen har som årslön. Det är att inte följa riksdagens uttalande om en rimlig lönenivå. Det har påtalats under debatterna i höstas och nu senast i decemberdebatten. Arbetsmarknadsministern och arbetsmarknadsutskottets ordförande har också den uppfattningen att det inte är en rimlig nivå. Ändå gör man ingenting åt det. Det är rätt svårt att som parlamentariker faktiskt få igenom tydliga beslut i Sveriges riksdag, den högsta demokratiska beslutande församlingen, som också regeringsföreträdare är överens om men som de sedan högaktningsfullt struntar i. Hur skall man då agera för att få någon rättelse? Det är, herr talman, faktiskt rätt svårt. Vilken påverkan tror utskottets majoritetetsföreträdare att denna lönesättning får för klimatet när lönebildningen diskuteras för övriga grupper i samhället. Detta för att anspela på det som jag sade inledningsvis, att regeringen fäster stort avseende vid just lönebildningen och vikten av en bra lönebildning som kan bidra till att vi kan tränga tillbaka arbetslösheten. Men vilken signal skickar regeringen ut när man inte ens följer ett tydligt riksdagsbeslut i ärendet vad gäller lönesättning för statliga chefer? Vad säger Socialdemokraternas företrädare i debatten om detta? För att riksdagen återigen skall markera sin uppfattning att det är rimliga lönenivåer som skall gälla i statlig förvaltning, finns det en reservation, reservation 6, vilken jag yrkar bifall till. Dagens betänkande handlar inte bara om AMU gruppen utan om statens personalansvar i sin helhet. Från kristdemokraternas sida har vi pekat på nödvändigheten av kontinuerlig uppföljning och kontroll och på nödvändigheten av en central regeringsinstans som handlägger dessa frågor. Motiven framgår av reservationerna 3 och 5. Jag tänker inte förlänga kammarbehandlingen genom att yrka bifall till dessa. Vad gäller den statliga tjänstepensioneringen framgår vår argumentation i vår motion och den gemensamma reservationen, reservation 1. Herr talman! Jag vill också ta upp en annan sak som hör samman med den statliga personalpolitiken. I går meddelade JK, Justitiekanslern, sitt förslag. Han föreslår regeringen att det bör bli straffbart att vara vårdslös med skattepengar. Den tjänsteman som missköter sin ställning och är vårdslös med allmänna medel bör kunna dömas till skadestånd. I dag är huvudregeln att en offentliganställd som begår fel inte kan krävas på skadestånd. Men JK föreslår att det antingen införs en ny lag mot misshushållning av allmänna medel eller att lagen om trolöshet mot huvudman ändras så att den även gäller grov oaktsamhet. Herr talman! Detta förslag skulle ju, om det förverkligades, sända ut en mycket tydlig signal till tjänstemän inom offentlig verksamhet, till statliga tjänstemän, inte minst i ledande ställning. Förslaget är alltså att en tjänsteman som missköter sin ställning och är vårdslös med allmänna medel bör kunna dömas till skadestånd. Jag tror att detta skulle kunna leda till en rätt stark uppstramning och ge en mycket tydlig signal till dem som har att handlägga våra gemensamma resurser i form av skattemedel. Jag skulle avslutningsvis vilja ställa frågan till socialdemokraterna om hur man ser på förslaget. Kommer man att ta till sig detta, förverkliga det och på det sättet verkligen stävja missbruk och missförhållanden som vi vet finns? Jag tror inte att omfattningen av missbruket är alltför omfattande, men vi vet att det finns. Därför vore det en mycket tydlig signal som jag tror skulle vara ett verksamt medel. Hur ställer sig socialdemokraterna till detta?

Herr talman! I detta ärende behandlas motioner som väckts under allmänna motionstiden hösten 1996. Flertalet rör den statliga personalpolitiken. Personalen är den viktigaste resurs som arbetsgivaren har. Detta gäller naturligtvis även för staten. Den socialdemokratiska regeringen har ett starkt intresse av att den statliga personalpolitiken fungerar. Personalens möjligheter till utveckling, inflytande, ansvar och trygghet skall vara viktiga delar i personalpolitiken. För att uppnå detta behövs naturligtvis goda ledare. Regeringen och riksdagen har det yttersta ansvaret för statens personalpolitik och också ansvaret att vara goda förebilder som arbetsgivare, inte minst när det gäller jämställdheten och invandrarnas situation på arbetsmarknaden. Personalpolitiken skall vara till gagn för de anställda men måste också upplevas som bra och rimlig för övriga i samhället. Herr talman! Två av motionerna, dels från moderaterna, dels från kristdemokraterna, handlar om den statliga tjänstepensionen och SPV:s monopolställning. Utskottet har i sitt betänkande påpekat att KPA under hösten 1996 hos Konkurrensverket begärt att verket i enlighet med sin instruktion skall verka för att avreglera den statliga tjänstepensionsmarknaden. KPA gör gällande att monopolet medför att det inte är möjligt för andra aktörer att konkurrera med SPV på denna marknad samtidigt som SPV är aktivt på den kommunala tjänstepensionsmarknaden. Konkurrens på lika villkor föreligger därmed inte enligt KPA. Enligt utskottsmajoritetens mening finns det skäl av avvakta Konkurrensverkets syn på frågan om avreglering av den statliga tjänstepensionsmarknaden. Utskottsmajoriteten utgår från att regeringen återkommer till riksdagen i det fall Konkurrensverkets ställningstagande föranleder detta. Motionerna från Vänsterpartiet och Kristdemokraterna tar upp frågor om löner och andra förmåner till statliga chefer m.fl. Under 1996 lät Finansdepartementet göra en utvärdering av riktlinjebeslutet och fann att detta behövde kompletteras och förtydligas i ett antal avseenden. Med upphävande av beslutet från 1994 antog regeringen den 5 december 1996 riktlinjer rörande anställningsvillkor för personer i företagsledande och därmed jämförlig ställning i statliga bolag. Av riktlinjerna framgår bl.a. följande: Styrelsen har ansvaret för anställning av verkställande direktör och beslutar om anställningsvillkoren. Förhandling om anställningsvillkor är en uppgift i första hand för styrelseordföranden i förening med ytterligare personer från styrelsen. Bolagets valda styrelse skall dock i sin helhet ta ställning till anställningsvillkoren för bolagets verkställande direktör och om villkoren överensstämmer med regeringens riktlinjer. Löner och övriga förmåner till förtagsledare skall vara konkurrenskraftiga. Företagsledarna i bolag som ägs av staten skall dock inte var löneledande i jämförelse med motsvarande privatägda företag. Det åligger bolagets styrelse att göra dessa överväganden när ställning tas till den samlade ersättningsnivån, inklusive pensionsvillkor och övriga förmåner, för den verkställande direktören. Vid uppsägning från bolagets sida kan en avgångsersättning utgå. Den får motsvara högst 24 månadslöner inklusive uppsägningstid. För koncernchef samt verkställande direktör skall i årsredovisningen lämnas uppgift om summan av ersättningar och övriga förmåner, de väsentligaste villkoren i avtal om framtida pension och de väsentligaste villkoren i avtal om avgångsvederlag. Om bolaget ingår i en koncern skall uppgifterna avse förmåner från samtliga koncernbolag. Utskottet utgår från att man inte skall behöva höra talas om provocerande höga löner till chefer som dessutom kanske varit försumliga eller på annat sätt misskött sitt arbete. Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att staten som arbetsgivare uppträder som ett föredöme i detta sammanhang. Utskottet anser inte att riksdagen skall bestämma en högsta tillåtna lön, vilket Vänsterpartiet föreslagit i sin motion. Men utskottet anser att lönerna skall ligga på rimliga nivåer. Herr talman! Vänsterpartiet och Juan Fonseca tar i sina motioner upp frågan om den statlig målsättningen i rekryteringspolitiken att anställa flera personer med invandrarbakgrund. Utskottet har ingen annan uppfattning än motionärerna när det gäller önskemålet om en ökad andel statligt anställda med invandrarbakgrund, och detta inom alla sektorer och på alla nivåer. Staten bör här liksom på andra områden vara en föredömlig arbetsgivare. En nyligen utgiven policyskrift från Arbetsgivarverket, Kulturell mångfald. En styrka för svensk statsförvaltning, syftar till att skapa goda exempel i arbetet att göra statliga arbetsplatser mångkulturella. Det betonas att de grundläggande besluten om att anställa och utveckla invandrarnas kompetens är policyfrågor för den högsta ledningen i de statliga verken och myndigheterna. En strategisk plan berör arbetet för att rekrytera invandrare. I sammanhanget bör också nämnas att regeringen för kort tid sedan beslutade om direktiv för en översyn av lagen mot etnisk diskriminering. Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När det gäller AMU-chefens lön håller jag med Hans Andersson om att 160 000 i månaden är orimligt. Men i detta fall kom chefen från privata näringslivet, närmare bestämt bankvärlden, och hade lika hög lön tidigare. Det var en förhandlingssituation, och det gjorde att han fick denna lön. När det gäller förmögenheter och klyftorna i samhället är vi socialdemokrater naturligtvis mycket oroade över den situation som råder. Vi fick överta en ekonomi som inte var den bästa. Under denna tid har vi fått ljus i tunneln, och vi kan säga att ekonomin är på bättringsvägen. Den andra viktiga arbetsuppgiften som vi har framför oss är att bekämpa arbetslösheten. I den frågan återkommer Socialdemokraterna kanske redan i vårpropositionen. Man kan säga att det finns en strategi för att minska inkomstklyftorna där. Man kan också säga att det effektivaste sättet att bekämpa inkomstklyftorna är att bekämpa arbetslösheten.

Herr talman! Det är naturligtvis Socialdemokraternas målsättning att minska inkomstklyftorna i samhället. Vi får avvakta till kommande vårproposition, där man tar upp fördelningspolitiken, och hoppas att det kommer ett förslag till hur man skall minska klyftorna i samhället.
Herr talman! Paavo Vallius sade att utskottsmajoriteten utgår från att man inte skall få höra talas om provocerande lönesättningar. Vi utgick nog från det också efter den 2 maj förra året, herr talman, när riksdagen så tydligt talade om detta. Men så är det inte. Det har blivit på ett annat sätt. Det är därför vi fullföljer och vill ha ett nytt riksdagsuttalande. Då markerar vi på bästa möjliga sätt för regeringen att det är så här vi som folkvalda vill se det. Det skall vara rimliga lönenivåer. Vi kan konstatera att regeringen struntade i detta förra gången. Det kanske är litet svårare att strunta i det om vi säger det en gång till. Herr talman! Jag har egentligen två andra frågor till Paavo Vallius. Den första handlar om klimatet för lönebildningen. Hur tror Paavo Vallius att regeringens och den statliga sektorns agerande när det gäller lönesättning för chefer påverkar diskussionen kring lönebildningen? Det var min första fråga. Min andra fråga handlar om Justitiekanslerns förslag - som kom i går - om att det bör bli straffbart att vara vårdslös med skattepengar. En tjänsteman som missköter sin ställning och är vårdslös med allmänna medel bör kunna dömas till skadestånd. Det här är ett viktigt förslag, och det är viktigt att så snart som möjligt skicka ut en signal om att det här också kan bli vad regeringen tycker är rätt. Jag skulle vilja veta hur Socialdemokraterna ser på JK:s förslag.
Herr talman! Dan Ericsson sade att regeringen har struntat i chefernas löner. Efter majdebatten har regeringen kommit med direktiv. Regeringen har också sagt att man om ett år skall se hur direktiven har följts. Regeringen har alltså gjort saker och ting för att komma till rätta med de höga lönerna. När det gäller lönebildningen ser naturligtvis allmänheten vilka löner statliga chefer har. Men jag tror inte att det har någon avgörande betydelse för den totala lönebildningen. Såväl de fackliga organisationerna som - förhoppningsvis - arbetsgivarna inser nog att vi, om vi skall komma till rätta med arbetslösheten och sysselsättningen, måste ha en sund och förnuftig lönebildning. Detta tror jag påverkar mer än de statliga chefernas löner. Det är orimligt för mig att svara på frågan om JK:s förslag en dag efter det att förslaget har kommit.
Herr talman! Paavo Vallius tror inte att den här lönesättningen har någon betydelse för den allmänna diskussionen kring lönebildningen. Då verkar det faktiskt som om Paavo Vallius inte har varit ute på fältet och mött folkets vrede mot den här typen av agerande från statens och regeringens sida. Det är självklart att det här har påverkat och försvårat debatten kring lönebildningen. Om man inte ens vill se det förstår jag att ni kommer att ha problem med detta också fortsättningsvis. Paavo Vallius säger att regeringen har kommit till rätta med orimliga lönenivåer för statliga chefer. Det har man inte gjort. Man har faktiskt gått emot vad riksdagen har uttalat. Man har inte kommit till rätta med det här. Man har godkänt en lönenivå som man, enligt arbetsmarknadsministern, tycker är orimlig. Man måste bestämma sig. Antingen följer man riksdagens uttalande eller inte. Man kan inte stå på båda sidor samtidigt. Paavo Vallius vill inte ge något besked vad gäller JK:s förslag. Om jag inte minns fel myntade den socialdemokratiske finansministern Ernst Wigforss en gång uttrycket: Varje ineffektivt använd skattekrona är en stöld från folket. Det är ett väldigt bra uttryck. En tydlig deklaration om att ni tycker att JK:s förslag är bra skulle ha en uppstramande effekt. Paavo Vallius vill inte ge något besked, men jag ser nu att Socialdemokraternas egen etikexpert har kommit in i kammaren. Han vill kanske sätta upp sig på talarlistan för att ge ett besked, om inte Paavo Vallius vill göra det.
Herr talman! Dan Ericsson! Jag sade att regeringen efter majdebatten kom med direktiv - den 5 december förra året. Man följer upp detta. Så visst har regeringen tagit hand om dessa problem. Lönebildningen och de höga chefslönerna inom staten påverkar naturligtvis. Jag har varit med på många fackföreningsmöten och hört den här kritiken. Visst påverkar detta, men jag har en tro på att fackföreningsrörelsen och arbetsgivarna begriper att man inte kan få reallöneförbättringar genom höga löneökningar. Och man kan framför allt inte bekämpa arbetslösheten. Jag tror att detta faktum väger betydligt tyngre än chefernas löner.

Herr talman! Dagens första ärende från skatteutskottet ger möjligheter att finna flera olika infallsvinklar till den skattepolitiska debatten. Jag tänker inte kommentera samtliga reservationer eller rubriker i betänkandet. I stället vill jag lyfta fram några avsnitt som jag tycker att det finns särskild anledning att debattera i dag. Det är naturligt att börja med inkomstskatterna. De senaste dagarna har det kommit flera rapporter om det höga svenska skattetrycket. I slutet av februari meddelade Statistiska centralbyrån att inkomstskatten nu är nästan lika hög som före skatteomläggningen. En av tankarna med skattereformen var att endast de 10 % av skattebetalarna som tjänade mest skulle betala mer än kommunalskatt. I dagsläget betalar emellertid nästan hälften av alla som har inkomster av heltidsarbete de höga skatterna, inklusive den s.k. Omläggningen finansierades bl.a. med breddad skattebas, höjd moms och höjningar av andra indirekta skatter. Det hushållen nu märker av är emellertid ingenting annat än just höjda skatter. I många hushåll är skatterna numera den i särklass största utgiften. Inte minst de orimligt höga fastighetsskatterna och energiskatter har lett till detta. För övrigt har riksdagens ledamöter även i dag möjlighet att sänka fastighetsskatten. Av betänkandet att döma kommer det inte att bli majoritet för det förslaget, vilket många medborgare ute i landet har anledning att beklaga. Lars Hedfors är en av dem som i riksdagen arbetade med att lotsa skattereformen genom skatteutskottet i början av 90-talet. Han kan se tillbaka på en period där stora delar av reformens syfte förfelats, och han är själv en av dem som mest verksamt har bidragit till detta. Min fråga till Lars Hedfors är naturligtvis: Är Lars Hedfors nöjd med denna utveckling? Eller är det rent av så att han tänker höja skatterna ytterligare för att bli nöjd? I går presenterades en utredning som Erik Norrman vid Lunds universitet gjort. Den visar att en svensk industriarbetare får betala drygt 60 % av lönen i skatt. Det innebär det högsta skattetrycket jämfört med de tretton andra länder som ingår i jämförelsen. I två andra europeiska länder i vårt närområde, nämligen Finland och Tyskland, är man nu i full färd med att genomföra stora skattesänkningar. Dessa båda länder har liksom Sverige tragiskt hög arbetslöshet och betydliga offentliga åtaganden. De har också flera andra likheter med Sverige avseende ekonomi och arbetsmarknad. I Finland avser man att sänka den genomsnittliga skattesatsen med 5 % under nästa och det därpå följande året. Totalt räknar man med sänkta skatter med ca 14 miljarder svenska kronor. I Tyskland är tanken att gå ännu längre. Den högsta marginalskatten sänks från 53 till 35 %. Den genomsnittliga skattesatsen tänker man sänka med 10 I båda fall avser man att kompensera detta bl.a. genom basbreddningar, men inte så att de fullt ut kompenserar inkomstbortfallet. För mig är det märkligt att socialdemokraterna här i Sverige vill hålla fast vid det höga svenska skattetrycket. Det fördärvar incitamentet till arbete och sparande. Det för oss ännu längre in i den politikerstyrda ekonomin, där allt mindre utrymme lämnas åt medborgarnas självständiga och berättigade ansvar och beslutsfattande. Vi måste bryta denna utveckling så att var och en kan leva på sin lön. Detta självklara är tyvärr ingen självklarhet för många medborgare i dagens Sverige. I betänkandet finns också ett avsnitt om tjänstesektorn. Dagens debatt blir i denna del, liksom i många andra delar för övrigt, en repris från höstens budgetdebatt. Flera av de yrkanden som finns med i de enskilda motioner som behandlas i betänkandet behandlade vi i höstas med anledning av partimotioner. Vi har från vårt håll lagt fram förslag om t.ex. skattereduktion för vissa hushållstjänster och avdrag för arbetskostnader vid reparation och underhåll av egna bostäder. Det är en början på vägen att omvandla svarta jobb till vita, och att över huvud taget skapa en arbetsmarknad i en tjänstesektor som kan erbjuda människor arbete. Det finns emellertid anledning att bredda debatten. Om några dagar kommer Tjänsteutredningen med sitt betänkande. Det skall bli intressant att se om den debatt som följer på den utredningen kan föras i ett mindre låst och mer sakligt tonläge än vad som många gånger varit fallet de senaste åren. När Anne-Marie Pålsson och Erik Norrman startade debatten genom att lägga fram sin modell för att få en fungerande marknad för hushållstjänster hade förslagen det goda med sig att debatten kom i gång med en rivstart. Tyvärr ledde det också till att socialdemokraterna låste sig för fortsatt diskussion av ideologiska skäl. Jag skulle välkomna en öppnare attityd framöver, en attityd som innebär en chans att förutsättningslöst se över möjligheterna att minska skattekilarna i tjänstesektorn för att minska arbetslösheten. Detta innebär naturligtvis ingen helhetslösning av arbetslöshetsfrågan, men jag är övertygad om att den innehåller dellösningar som kan vara mycket intressanta för utvecklingen av ekonomin och arbetsmarknaden. Skatteväxlingskommittén är nu klar med sin utredning om möjligheterna att genom höjda miljö och energiskatter skapa utrymme för sänkta skatter på arbete. Det vore naturligtvis bra med sänkta skatter på arbete. Vi ser emellertid också möjligheten att pröva olika typer av administrativa regleringar och ekonomiska styrmedel, som även kan innefatta subventioner av olika verksamheter och teknik för att uppnå målet en bättre miljö. Det finns inslag av detta redan i dag, men det finns anledning att söka efter fler metoder. Utredningen ger emellertid enligt vår mening inget belägg för att det finns stora möjligheter att på ett framgångsrikt sätt få fram såväl miljö som samhällsekonomiska vinster med en skatteväxling. Basen för miljöskatterna är ju inte konstant. Höjs dessa skatter dramatiskt kan det förvisso leda till att vissa för miljön skadliga aktiviteter försvinner, och det är ju bra. Men det kan också leda till att viss produktion, som i en internationell jämförelse trots allt är mycket miljövänlig, flyttas till länder där högre utsläppsnivåer tillåts. Eftersom miljöproblemen är globala kommer de ändå att komma tillbaka till oss bakvägen. Vi måste koppla isär de mycket viktiga frågorna om ekonomiska styrmedel för att minska miljöbelastningen i samhället och behovet av att sänka skatten på arbete. Det råder inget jämviktsförhållande mellan miljöskatter och skatter på arbete. Det finns några yrkanden i betänkandet som jag tycker är intressanta ur arbetsmarknadspolitisk synpunkt. Jag menar att vi i betydligt större utsträckning än hittills måste koppla ihop skattediskussionerna med situationen på arbetsmarknaden. I höstas hade vi anledning att föra ett resonemang kring frågan om att utvidga rätten till avdrag för arbetsrum i hemmet, i syfte att underlättande små och nyföretagande. I dag vill jag peka på ytterligare tre detaljfrågor, som jag menar förtjänar större uppmärksamhet än vad som kanske blir fallet vid en första anblick. Förmån av datautrustning och datautbildning hanteras i dag olika beroende på hur skickliga företagen är att tolka skattelagstiftningen. Vi moderater har ställt oss bakom en motion av Ingvar Eriksson och Jeppe Johnsson där förslag från regeringen begärs som gör datautbildning skattefri. Medborgarna och samhället i allmänhet har ett stort intresse av att öka datakunskaperna för att alla skall kunna fungera bättre på arbetsmarknaden nu och i framtiden. Vi riskerar att förlora viktiga möjligheter till kompetensutveckling till en kostnad av försumbara skatteintäkter om inte vi får en ordning som innebär att datautbildning skall vara skattefri. Intresset finns både hos företagen och hos enskilda individer. Låt därför inte skattereglerna krångla till detta! I en moderat partimotion finns också ett yrkande om en utredning av reglerna för dubbel bosättning. Skall vi få en arbetsmarknad som fungerar, där kraven på rörlighet hela tiden ökar och där människor byter arbetsplatser allt oftare, så måste skattereglerna anpassas efter detta. Det finns skäl att tro att reglerna om dubbel bosättning är en sådan regel som behöver moderniseras, så att det blir möjligt för människor att söka arbeten där de finns eller där deras kompetens kommer till sin rätt. Den sista punkten i den del som jag vill peka på gäller möjligheten till skattefria kompetenskonton. Det nödvändiga livslånga lärandet kommer att innebära en större grad av personligt ekonomiskt åtagande. För att öppna möjligheter för detta finns i betänkandet ett förslag om att regeringen skall återkomma med en lagstiftning som gör detta möjligt. Detta är en möjlighet som riksdagen bör ta till vara, inte minst efter höstens riksdagsbeslut, som innebar moms på utbildning i en utsträckning som motverkar människors strävan att förkovra sig. Till slut, herr talman, vill jag ta upp frågan om änkepensionerna. Socialdemokraterna och Centern beslutade under hösten att änkepensionerna skulle inkomstprövas. I vart fall Centern tycks, enligt ett nyhetsinslag på TV häromdagen, ha trott att denna inkomstprövning endast gällde arbetsinkomster. När nu blanketter skickas ut till änkorna så har det säkert gått upp även för Centern att inkomstsamordningen även gällde pensionsinkomster. Dessutom beräknas en fiktiv avkastning av innehav av kontanter, fordon, värdepapper, kanske en tavla etc., som vida överstiger den avkastning som en investering av ett sådant slag leder till för en person som inte är änka. Vi moderater har hela tiden sagt nej till denna försämring för änkorna. Det är ett brott mot den överenskommelse som träffades i samband med att beslut om ändrade regler fattades i slutet på 80-talet. Det är också ett hårt slag mot en grupp som i regel inte kan påverka sin inkomster. Dessa pensionärer drabbas av en förändring av retroaktiv karaktär. Men det stannar inte vid detta. Det blir också konsekvenser på skatteområdet. Marginaleffekterna för den änka som kanske trots allt kan påverka sin inkomst och tjäna några tusenlappar kan bli uppåt 27 000 kr, vilket naturligtvis är fullständigt otillständigt. Det har sagts att det inte är så många som drabbas av denna skatteeffekt. Enligt min mening räcker det att det är en enda person. Svensk skattelagstiftning skall inte få innehålla regler som ger sådana effekter att de uppenbarligen strider mot allt sunt förnuft. Jag har i olika sammanhang hört att Centern börjat vackla i änkepensionsfrågan. Jag hoppas att både Socialdemokraterna och Centern snarast omprövar hela frågan, och inte bara skattedelen. Herr talman! Jag står bakom samtliga reservationer som Moderaterna skrivit på i utskottet, men nöjer mig med att yrka bifall till reservation 1 under mom. 1

Herr talman! I höstas, när det var 700 dagar kvar till valet, hade vi i Folkpartiet en liten kampanj på temat: Det finns 700 000 arbetslösa. Håll ut! Det är bara 700 dagar kvar till valet. I dag är det i stället 715 000 personer som är arbetslösa, och det är 560 dagar kvar till valet. Valet kommer närmare, men arbetslösheten minskar inte i samma takt, utan den går upp. AMS, som hittills alltid har varit för optimistiskt, räknar med att arbetslösheten 1998 kommer att uppgå till minst 12 %. AMS har begärt drygt 70 miljarder kronor, dvs. fem och en halv miljard mer än vad regeringen räknat med för i år. Lika illa är det att antalet personer som hade jobb i januari var nästan 90 000 mindre än för ett år sedan. Varslen ökar fortfarande, och de lediga platserna minskar. Men de nya jobb vi behöver lyser med sin frånvaro, trots att solen nu börjat lysa på oss alla. De närmaste åren är därför ingen utmaning större än kampen mot arbetslösheten och kampen för nya jobb. Den liberala politiken är helt inriktad på att skapa förutsättningar för jobb, framför allt genom företagande. Fler företagare ger nämligen fler företag, som ger fler jobb. Vad vi behöver i det här landet är fler skattebetalare - inte fler skatter. Vi behöver fler skattebetalare för att kunna finansiera vård, utbildning och omsorg. Herr talman! Även om vi i Folkpartiet kanske var sena med att börja använda uttrycket grön skatteväxling har vårt parti av tradition varit drivande för att använda ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Den stora skattereformen för fem sex år sedan innehöll också ett stort inslag av vad vi i dag kallar för skatteväxling - omkring 20 miljarder kronor. Utan att alls vara någon mirakelmedicin som löser alla problem är skatteväxling förnuftigt. Vi skall fortsätta att skifta beskattning av arbete mot beskattning av miljöförstöring och resursförbrukning. Vi i Folkpartiet har därför tillsammans med alla övriga partier utom Moderaterna ställt oss bakom en sådan inriktning i Skatteväxlingskommittén. Exakt hur detta skall inrättas och i vilken takt det skall ske får vi jobba vidare med tillsammans och i takt med att omvärlden genomför liknande förbättringar. Det är förnuftigt att fortsätta att skifta arbetsbeskattning mot beskattning av miljöförstöring därför att vi behöver sänka skatten på arbete och vi behöver fortsätta att använda ekonomiska styrmedel. Det är ingen universallösning, men det är en del i en vettig politik. Herr talman! När nu Sverige behöver fler företagare, fler företag och fler jobb så kan inte det fungera utan en expanderande tjänstesektor. Hela förmiddagen och mitt på dagen har kammaren debatterat jämställdhetsfrågor. De här sakerna hör faktiskt ihop. Det är nämligen nu och här, i den här debatten och i andra ekonomiska debatter, som viktiga delar av de reala möjligheterna till jämställdhet avgörs. Om kvinnor och män skall ha lika möjligheter och lika chanser till jobb, utveckling, fritid och till att helt enkelt bara vara den man själv vill utan att styras av fördomar och förutfattade meningar måste de ekonomiska villkoren vara jämställda - och det är de inte i dag. Vi måste släppa loss tjänstesektorn, bryta de offentliga monopolen och ha en rimlig beskattning på vårt arbete. Många kvinnor finns i de offentliga tjänstejobben, som vi inte har råd att betala för fullt ut. Ytterligare många andra har sina affärsidéer inom tjänstesektorn. Om vi vill öka deras möjligheter till ett eget företagande, öka möjligheterna för fler arbetsgivare att kunna utvecklas inom sitt jobb, bredda sin verksamhet och få vettiga utkomstmöjligheter måste sänkta kostnader på arbete och förenklade regler vara viktiga delar. Det är därför vi i Folkpartiet har lagt fram just sådana förslag. Vi vill helt ta bort arbetsgivaravgifterna för hushållsnära tjänster, och sänka momsen på den s.k. turistnäringen. Servicecheckar bör införas för att kunna förenkla regelverket för dem som vill ge sig in i detta. Regeringen har satt till en utredning, men den har inget tydligt uppdrag att verkligen utforma lättnader inom den hushållsnära sektorn. Det har fortfarande heller inte hänt något konkret med Riksskatteverkets förslag om servicecheckar. Utredningen om tjänstesektorn har fått underlagsrapporter som rätt entydigt visar att det är samhällsekonomiskt effektivt att sänka beskattningen på hushållsnära tjänster, dvs. tjänster som innebär att någon vill sälja sin tid och sitt kunnande till någon annan människa i hans eller hennes egenskap av privatperson. Dessa skattesänkningar kan förstås få litet olika effekter beroende på hur man utformar dem. Men det är inte det som är det viktiga, utan det viktiga är att man släpper på prestigen och på sina ideologiska bindningar och kommer loss och gör någonting. Men vad har regeringen gjort då? Jo, de skattemässiga stimulanser som hittills kommit fram har varit helt inriktade på de sektorer där män jobbar och där män nyttjar: Köpa bil, köra bil, reparera hus och bygga om hus. Då är jobben viktigare än principerna! Då kallar man det inte för subventioner, och då är det inget tal om drängar eller att var och en skall sköta sitt. Skatterabatt för att måla fönster? Ja visst - viktigt för att män skall få arbetstillfällen. Men ve den kvinna som vill köpa fönstertvätt! Så länge skatterabatter och stimulans till företagande är könsdiskriminerande kan man inte med bästa vilja i världen hävda att världens mest jämställda regering tillämpar mainstreaming i den ekonomiska politiken. Herr talman! Det finns många fler exempel på att skattepolitiken inte alls har nåtts av ett jämställt synsätt. Sambeskattning av förmögenhet, reglerna för bilavdrag till och från jobbet och förmånsvärderingar är några tydliga exempel. Vi har många decennier att ta igen. Inom de här områdena tror jag att det framför allt handlar om att kvinnor och män som delar ansvaret för hem och barn helt enkelt inte har varit med tillräckligt mycket i utformningen av den ekonomiska politiken. Det här är ju någonting som är lika angeläget för männen som för kvinnorna i framtiden. Jag tror att vi måste försöka skynda på den utvecklingen. Detta visar ju hur viktigt det är att vi har alla sorters människor med i beslutsprocesserna. Det är bara då som alla verkligheter och alla vardagar också avspeglas och ger avtryck i besluten. Herr talman! Det här betänkandet handlar om de framtida skattevillkoren på en lång rad disparata områden. Jag har velat lyfta fram det som är det allra viktigaste för oss nu, nämligen att skapa förutsättningar för fler jobb och att skapa bra villkor för en expanderande tjänstesektor. Det finns många andra intressanta frågor här som t.ex. att kunna skapa en levande utveckling i våra bostadsområden. Det har funnits olika förslag på hur man skall kunna få vettiga villkor för självförvaltning, men jag har inte tagit upp det. Det finns en sak till som jag vill ta upp. Socialdemokraterna och Centern har drivit igenom försämringar av änkepensionerna. Vi tycker givetvis inte att detta är rimligt. Det är inte rimligt att människor som redan har det svårt skall drabbas av en så stor besparing. Det är ett brott mot den tidigare överenskommelsen, och det är socialt okänsligt. Den här avtrappningen påverkar också det särskilda grundavdraget. Vid vissa inkomstkombinationer kan det bli helt förödande marginaleffekter. De märkliga effekterna av det här beslutet har tydligen börjat klarna även för dem som står bakom beslutet. Beslutet framstår då som allt märkligare. Om inte marginaleffekten när det gäller beskattningen var avsiktlig, precis som avräkningen mot pensionsförsäkringarna inte var det, kan man ju hoppas på en förändring. Tyvärr har det hittills visat sig att man inte kan lita på att löften om förändringar verkligen genomförs. Därför har jag velat ställa mig bakom en reservation om ett tillkännagivande till regeringen i just den här frågan. Herr talman! Jag står givetvis bakom alla reservationer till betänkandet som jag har skrivit under, men jag yrkar bara bifall till nr 2 och nr 6.

Herr talman! De flesta av de förslag som vi behandlar i det här betänkandet i dag är frågor som vi har behandlat många gånger här i kammaren. Därför skall jag försöka att koncentrera mina inlägg till det som kanske är litet nytt. Jag kommer att uppehålla mig vid tre olika saker. För det första detta med skatteväxlingen. Redan när Miljöpartiet bildades för snart 17 år sedan började tankarna på att det var något galet i skattesystemet att växa fram. Miljöpartiet har hela tiden drivit frågan att man borde öka på skatten och göra det dyrare att släppa ut skit i naturen och att förbruka resurser som inte återskapas igen. I stället borde skatten på arbete sänkas, eftersom vi behöver ha arbete. Det är än mer aktuellt i dag. Under de senaste ett och ett halvt åren har jag själv deltagit i arbetet i Skatteväxlingskommittén som ledamot för Miljöpartiet och kunnat följa jobbet från insidan. Till min och Miljöpartiets glädje har en övervägande majoritet i kommittén kommit fram till att skatteväxling är ett bra sätt att försöka komma till rätta med en del av de problem som vi står inför. Det gäller dels miljöproblemen, dels arbetslöshetsproblemen. Det är bara Moderaterna som har ställt sig utanför den här idén, och det tycker jag är litet intressant nu när vi har ett förslag från den här kommittén. När jag ser Moderaternas reservation i det här betänkandet blir jag litet fundersam. Å ena sidan säger de att sänkt skatt på arbete är en bra idé, och det är vi alla överens om. Sedan säger de, eller har åtminstone tidigare sagt, att miljöskatter nog inte är så dumt egentligen. Men nu hör vi att det finns en betydande glidning i terminologin från Moderaterna. Nu talar de i stället om en ändrad inriktning av diskussionen kring hur man skall komma till rätta med miljöproblemen och de finansiella instrumenten. De talar mer om subventioner till ny teknik osv. Men om de ändå lever i den tron att det finns en anledning att försöka komma åt detta på något sätt, frågar man sig bekymrat hur Moderaterna kommer fram till den slutsatsen att det är bra att sänka skatten på arbete och att höja skatten på miljöfarligt utsläpp, men om görs det samtidigt så går det inte alls. Om man sedan kallar det skatteökning på miljöfarliga utsläpp eller liknande, eller om man vill kalla det subventioner spelar kanske inte så stor roll. Det är mer en teknisk fråga. I stället tycker jag att det vore naturligt att Moderaterna kom fram till att det vore en mycket bra idé att skatteväxla. Det ger ju var och en möjlighet att sänka skatten, eftersom det utgår ifrån att vi skall ha ett oförändrat skattetryck. Om man då förbättrar sitt beteende och minskar sina utsläpp, sjunker ju skatten automatiskt. Och det är ju det som Moderaterna alltid säger att de vill åstadkomma. Det kunde vara intressant att höra från Carl Fredrik Graf hur den ekvationen går ihop. Sedan måste jag tyvärr också vända mig till Folkpartiet. Jag kan även där märka en viss glidning. Min enkla fråga till Karin Pilsäter är: Ångrar Folkpartiet att ni skrev under Skatteväxlingskommitténs förslag? I det anförande som Karin Pilsäter hade markerade hon två gånger att detta naturligtvis inte är något mirakelmedel. Hon talar om att vi måste jobba vidare med omfattningen och utformningen. Sedan glömmer hon, eller hoppar avsiktligt över, att när det gäller anknytningen till det internationella beteendet säger kommittén att om Sverige väljer att skatteväxla i stor skala, vad det nu är, skall vi naturligtvis vara uppmärksamma på hur man gör i andra länder. Det kan vara ganska svårt att genomföra en stor skatteväxling. Men vad är då det? Man kan ju diskutera om den uppgörelse som Folkpartiet var med om för några år sedan, som även Karin Pilsäter hänvisade till, var stor eller inte. Det kunde vara bra med ett klargörande från Folkpartiet om de fortfarande står fast vid att det är ett bra instrument och att de inte har ångrat att de skrev på det här. Vi i Miljöpartiet är i alla fall glada för att det äntligen har slagits fast att skatteväxling är ett verksamt medel för de mål vi har. Nu har vi en annan plattform att jobba ifrån när vi diskuterar skatteväxling. Tidigare har det hela tiden varit frågan om att vi skall diskutera om skatteväxling är något att ha eller inte. Nu har vi svaret. Sedan hänvisar också Moderaterna till utredningen och säger att det blir så dyrt. Det är intressant att notera att i reservationen säger de att om man bortser ifrån miljöförbättringarna, är det svårt att finna något belägg för att skatteväxling skulle vara bra. Då kan man fråga sig varför man skall bortse ifrån miljöförbättringarna när det är just en av de saker man vill uppnå. Det är något konstigt i det resonemanget. Men det får vi kanske också en förklaring på från Carl Herr talman! Den andra frågan jag vill ta upp gäller självförvaltning. Där har vi i Miljöpartiet också länge drivit tanken att de som tar del i självförvaltningen i ett hus och jobbar i bostadsområdet där de bor kan få en hyresreduktion. Detta har i vissa fall lett till oönskade skatteeffekter, dvs. skattemyndigheterna vill att den här hyressänkningen skall beskattas. Nu kommer det enligt uppgift ett sådant förslag, och det tycker vi är mycket bra. En sak som har förbigås med relativt stor tystnad i betänkandet - det har diskuterats i utskottet - är det förslag som Miljöpartiet har lagt fram om att utöka detta. Det knyter delvis an till andra diskussioner om tjänstebeskattning och reduktioner och subventioner där. Om man tittar på hur människor har det, kan man se att i många bostadsområden har det av olika skäl blivit en ganska stor ansamling av människor som är arbetslösa och socialbidragsberoende. Det är ett enormt problem hur man skall få dessa människor att återfå tron på tillvaron och att det faktiskt finns en framtid även för dem. Ett sätt är att försöka mobilisera folk i olika områden, s.k. social mobilisering. Det här kräver att man är litet fantasifull och tar till alla de verktyg som finns. Ett sätt är att bygga nätverk och skapa meningsfull sysselsättning för människor, att se till att de blir engagerade, att de deltar i olika demokratiska processer och att de blir aktiva - att man utvecklar det sociala kapital som finns hos människor. Därför har vi föreslagit att idén om självförvaltning inte bara skall sträcka sig till att man hjälper till att rusta upp gården, eller vad det nu kan handla om, utan man skall också kunna delta i s.k. bytesringar. Bytesringar betyder att man kan lämna in sina begagnade varor - för den delen även nya om man vill bli av med dem - och för dem få antingen poäng eller omedelbart byta till sig andra saker. Men, menar vi från Miljöpartiet, det borde också vara möjligt att byta in en del av sin arbetskraft eller kompetens, dvs. tjänster som jag har med mig men som jag kanske har svårt att finna avsättning för. Kanske har jag inte kompetens att starta företag, att börja sälja och att dra i gång hela den apparat som det innebär. Det är intressant att notera att när vi i skatteutskottet i höstas var på Island fick vi lära oss att man där får tjäna upp till 70 000 kr, om jag minns rätt, utan att man behöver betala någon skatt för detta. I linje med det har vi föreslagit att man kanske upp till ett halvt basbelopp kan erbjuda sina tjänster och mot dem i stället byta till sig varor som man behöver. För t.ex. invandrare som kommer till Sverige och som vi vet ofta har med sig mycket bra kompetens men som inte kommer in på den svenska arbetsmarknaden, skulle det innebära att de kan byta tjänster, både med varandra och med andra utanför den grupp de tillhör. Det tror jag skulle vara ett mycket effektivt och verksamt sätt att få människor i aktivitet. Det skulle vara ett sätt att få igång de nätverk som krävs för att man skall känna att man behövs och att man har någonting att bidra med i samhället. Det är ett av de förslagen. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till vår reservation 9, som även innehåller förslag om att självförvaltning också skall innebära möjlighet att byta tjänster upp till ett halvt basbelopp. Den tredje frågan jag tänkte ta upp är den eviga frågan om fastighetsskatten. Den har vi som jag tidigare sade debatterat många gånger här i kammaren. Det rör sig åt rätt håll, får man väl säga, även om det går långsamt. För några veckor sedan kunde vi läsa i Dagens Industri att det nu är utredningar på gång. Jag vill dra mig till minnes att förra gången vi diskuterade detta hade jag en ordväxling med både Inger Lundberg från Socialdemokraterna och Rolf Kenneryd från Centern om behovet av att se över frågan om hur man beskattar fastigheter. Vi i Miljöpartiet menar att dagens system för att beskatta fastigheter är galet - om grannen säljer sin kåk dyrt får jag betala mer skatt. Det har vi protesterat emot. Vi har dessutom krävt att man skall fasa ut fastighetsskatten och hitta ett annat system. Det svar vi tidigare har fått från representanter för majoriteten har varit att det är ett bra system. Det har kanske sina brister, och det skall ses över. Nu har man tydligen vaknat till ordentligt i regeringen - det tycker vi är trevligt - och tillsatt två olika utredningar. Det är dels en offentlig utredning som skall titta på själva fastighetstaxeringsförfarandet, dels en utredning som görs inom departementet om hur de förslag som kan finnas skulle slå ur fördelningssynpunkt. Det är min förhoppning att man inte gör den i akt och mening att se om man kan slå ihjäl andra förslag. Jag hoppas att man i stället verkligen objektivt prövar de andra alternativa möjligheter som finns att ta ut skatt. En annan möjlighet som vi har pekat på från Miljöpartiet är att i större utsträckning låta kommunerna ta ut avgifter eller skatter för att klara av de kostnader som man har. Det är bara några veckor sedan vi i skatteutskottet blev uppvaktade av representanter från ett antal kommuner i landet. Man drabbas mycket av att man har höga kostnader för sin service, men fastighetsskatterna går inte till kommunerna. Det här är ett stort problem för många kommuner som är turistorter. Man har självklart också intäkter, men det finns ändå anledning att titta på om det finns en obalans. I det här sammanhanget finns det en motion från kristdemokraterna som tar upp möjligheten att ta ut kommunala avgifter i kommunerna. Miljöpartiet har tidigare också motionerat om detta, dock inte just nu. Därför vill jag i det här sammanhanget yrka bifall till reservation 18, som just tar upp det, med anledning av den motionen. Vi tycker att det är väl värt att pröva, och vi vill skicka med det till representanterna för majoriteten här i riksdagen när vi nu ser fram emot ändrade regler för fastighetstaxeringen.

Herr talman! När jag lyssnade på Ronny Korsberg fick jag litet grand intryck av att han försökte koka soppa på en spik. Jag trodde att jag gjorde mycket klart att vi tycker att det är en bra idé med skatteväxling. Vi har självklart inte ångrat oss. Däremot tycker jag att det ändå är viktigt att poängtera att skatteväxling som begrepp inte är någon mirakellösning som hjälper mot skoskav och hål i ozonskiktet på samma gång. Men det kan vara ett verksamt sätt att nå en bit på vägen mot viktiga mål. Vi tycker heller inte att man skall låsa tankegångarna vid själva växlingen. Man måste kunna pröva skatter och avgifter på miljöförstöring för sig, beskattningen av arbete och utformningen av den beskattningen för sig och skattetrycket för sig. Det är det jag menar. Man kan inte se det här som det enda sätt på vilket vi skall attackera och som den enda lösningen på alla våra problem. Så nu hoppas jag att den saken är klargjord. Jag reagerade också litet på Ronny Korsbergs idéer om bytesringar, trappstädning o.s.v. Jag tror att de funderingarna från Miljöpartiet egentligen bara är en avspegling av det höga skattetrycket på tjänster privatpersoner emellan. Det kan vi inte lösa genom att inrätta någon sorts dual ekonomi, med en löne och skatteekonomi och en bytesekonomi där vi prövar nyttighetsgraden eller lämplighetsgraden av det man gör. Vi har redan en sådan här skattefrihet som Miljöpartiet är ute efter. Den kallas för grundavdrag. Det är visserligen bara en fjärdedels basbelopp. Men då behöver inte någon politiker pröva hur nyttigt eller lämpligt det som man har gjort är. Det kan man i stället avgöra själv.
Herr talman! Först till skatteväxlingen. Jag hoppas att Folkpartiets representant i Skatteväxlingskommittén inte gick in med föresatsen at skatteväxling bl.a. skulle vara ett medel mot skoskav. Det kanske är att ta ut svängarna litet väl mycket. Nu menar naturligtvis inte Karin Pilsäter det. Det var väl kanske litet grand ett sätt att raljera med mitt påhopp. Jag noterar tyvärr att Karin Pilsäter fortsätter att vara oerhört tveksam. Hon förstärker nästan tveksamheten. Läser man Folkpartiets motion när det gäller grön skatteväxling får man ett helt annat intryck. Då är det faktiskt mer likt en mirakelmedicin än någonting annat. Det har tydligen skett en betydande omsvängning. Det är väl bara att notera. Det har kanske också någon påverkan på Folkpartiets trovärdighet i de här frågorna. När det gäller bytesringar talar Karin Pilsäter om en dual ekonomi. Jag ser inte att det skulle vara något större problem eller att det skulle vara så klåfingrigt av politikerna. Det är ju precis tvärtom. Vi säger att politiker inte skall gå in och fingra. Om människor själva i egen regi vill byta varor och tjänster med varandra skall de kunna göra det utan att någon lägger sig i. Jag ser inte att det är så väsensskilt från de subventionerade tjänster som Karin Pilsäter förordar. Det är ju däremot betydligt mer komplicerat, byråkratiskt och klåfingrigt. I det fallet skall det verkligen vara någon som granskar och kontrollerar att det är rätt saker som har gjorts för att man skall få en reduktion. Vår idé utesluter naturligtvis inte det som Karin Pilsäter säger. Det är ett komplement som jag tycker att man även i Folkpartiet kunde vara beredd att lyssna på.
Herr talman! Då undrar jag hur någon människa skall kunna avgöra vad som är skillnaden mellan att byta på det här sättet och att byta tjänster med varandra och ha pengar som växlingselement. Det är ju detta det handlar om - att man inte behöver byta exakt med varandra eller i samma ögonblick. Problemet med den här typen av speciallösningar är ju just att man behöver ha olika typer av speciallösningar. I dag har vi ett undantag från regeln om lika skatt på lika inkomst, nämligen om man har tjänat pengarna på att plocka kottar eller bär. Ni vill utvidga det till städning i trappor i hyresbostäder eller deltagande i bytesring. Det här tycker jag är en viktig illustration av problemet att när en människa skall sälja sin tid och sitt kunnande till en annan människa blir det svårt att komma överens. Det blir nämligen väldigt mycket skatter människorna emellan. Jag tror att det är en riktigare väg att försöka undvika att skapa två sorters ekonomi, av vilka den ena skall bära alla de kostnader som vi vill betala med skatterna. Vi bör i stället försöka finna former för att lösa dessa problem på ett vettigt sätt. Jag är väldigt angelägen om att hitta bra möjligheter till exempelvis självförvaltning i boendet, delaktighet i barnomsorgen osv., men det här tillvägagångssättet blir ett tydligt exempel på att det höga skattetrycket på eget arbete leder till att många saker helt enkelt inte blir utförda.
Herr talman! Karin Pilsäter och jag är överens om att det är ett för högt skattetryck på arbete, men jag tycker nog att Karin Pilsäter målar upp litet för mycket av problem med den duala ekonomin. Vi föreslår ett halvt basbelopp, vilket i dag inte är särskilt mycket pengar, ca 18 000 kr på ett helt år. Finessen med detta är att man slipper all inblandning. Mycket sådant här sker i dag ändå, fastän i en svart ekonomi. Man jobbar svart. Om vi tillåter detta, skulle man inom en viss gräns få använda den kunskap och kompetens som man har, för att skapa de sociala nätverk som jag talar om. Det är det som är syftet. Det är egentligen inte så mycket en skattefråga. Jag tycker att det kan vara väl värt att prova, oavsett om det skall ske med hjälp av ett grundavdrag - vilket kräver att man har haft en inkomst att göra avdrag från - eller på annat sätt. Jag tycker att man kunde vara litet mer öppen för det här. Vi har inte kategoriskt avvisat prov med avdrag för tjänster, men för detta krävs att människor har en aktivitet. De måste organisera sig på ett sådant sätt att de erbjuder sina tjänster på en öppen marknad, och den som köper dem får en skattereduktion. Det är faktiskt en mera byråkratisk lösning, som kanske återspeglar Folkpartiets syn att allting skall gå via en marknad och regleras av politiker. Jag hoppas att det inte skall bli så. Vi menar att det skall kunna finnas en fri zon för människor. Den behöver inte vara så omfattande men kan ändå ge människan en känsla av att kunna göra saker som är viktiga för henne själv. Hon kan delta och känna att hon behövs, utan att staten lägger sig i det. Hon behöver inte deklarera och begära avdrag för detta. Det är ett mycket enklare sätt, som kanske återspeglar Miljöpartiets syn på den sfär man som individ bör ha omkring sig för att inte i alla lägen vara kontrollerad och reglerad.
Herr talman! Det finns ingen motsättning, Ronny Korsberg, mellan det förhållandet att jag argumenterar för ekonomiska styrmedel och subventioner för att få fram ny teknik och det förhållandet att Ronny Korsberg talar om skatteväxling. Vad jag ville göra klart är att jag bedömer att den omedelbara kopplingen mellan höjda miljöskatter och sänkta skatter på arbete inte är så tydlig som bl.a. Ronny Korsberg vill göra gällande. Det råder inget jämviktsförhållande. Det finns modeller i utredningen där man utgår från kraftigt höjda koldioxidskatter, som skulle kunna leda till sänkta skatter på arbete. Men den relationen innebär ju att den sänkta skatten på arbete trots allt blir förhållandevis försumbar. Jag tycker nog att Ronny Korsberg skulle ha anledning att värdera det. Något som i dag snarare är ett större hot mot miljön är det som vi skall diskutera i samband med nästa betänkande, nämligen energiskatterna, och då kommer man osökt in på kärnkraften. Jag skulle vilja fråga Ronny Korsberg hur han värderar risken för att förhållandevis miljövänlig produktion i Sverige reagerar på ytterligare höjda energiskatter och andra skatter på så sätt att man förlägger denna produktion utomlands. Det som vi hittills har sett är kraftigt höjda energiskatter och andra skatter av den typen liksom höjda skatter på arbete. Jag tycker att det finns anledning att utvärdera den risken innan man kommer fram till slutsatsen att skatteväxling skall lösa alla problem.
Herr talman! Det var intressant att vi fick det klargörandet att ekonomiska styrmedel i form av subventioner är att betrakta på samma sätt som skattehöjningar. Då hade jag tolkat det rätt. I så fall blir det ännu mer obegripligt hur man i detta sammanhang kan komma fram till att det inte blir bra om man gör det samtidigt. Man kan vid det ena tillfället sänka skatterna på arbete, och vid ett annat tillfälle kan man eventuellt införa subventioner eller alternativt höja skatterna, om det nu är jämförbart. Men hur lång tid skall det gå innan man med ekonomiska styrmedel kan göra någonting för miljön? Skall det förflyta en månad, ett år, en valperiod eller vad? Varför går det inte att göra det samtidigt? Carl Fredrik Graf säger att man i modellen med kraftigt höjda koldioxidskatter, som kommittén har kikat på, utgick från 50 % höjning, vilket skulle göra knappt 100 kr i månaden i det värsta scenariot i glesbygden, med långt att åka och med många barn. Utslaget var kanske inte så våldsamt stort. Denna allmänna jämviktsmodell tog inte heller hänsyn till arbetslöshetssituationen, till miljöeffekterna och till att utveckling av ny teknik kan ändra kostnadsrelationerna. Dessa tre faktorer - arbetslösheten, miljöproblemen och ny teknik, t.ex. för energi - är de tre grundförutsättningar som man över huvud taget diskuterar för en skatteväxling. Man kan inte bortse från dem. Man kan inte luta sig mot en sådan här modell, Carl Fredrik Graf, och säga att det blir ett elände. Utflyttningen är det ett ständigt återkommande argument från moderaterna: Oj, oj, oj! Om ni lägger på miljöskatter, flyttar företagen. Detta var något som kommittén faktiskt tittade på. Ingen kunde få belägg för att det var på det sättet. Det har skett skattehöjningar, men inga företag har flyttat ut av det skälet. Så enkelt är det, Carl Fredrik Graf.
Herr talman! Det känns föga trösterikt att höra att Ronny Korsberg tycker att det här är så enkelt. Jag tror att det är ganska mycket mer komplicerat än vad Ronny Korsberg vill göra gällande. När han försökte sammanfatta mitt resonemang tyckte jag att han trasslade in sig på ett sådant sätt att han inte lyckades reda ut det. Jag konstaterar bara än en gång för klarhets vinnande att vi under lång tid i olika sammanhang har talat om ekonomiska styrmedel som en möjlighet att påverka miljöpolitiken och vilka uttryck det exakt skall ta sig. Om det skall ske i form av subventioner, avgifter, utsläppsrätter eller vad det kan vara kan vi naturligtvis fortsätta att diskutera. Men det samband som vi nu talar om är att en höjd skatt på ett område omedelbart kan leda till sänkt skatt på ett annat område. Man kan väl ha anledning att ifrågasätta om det råder ett balansförhållande i det avseendet. Utredningen är, särskilt i kapitlet om skatter, skatteväxling och slutsatser, omgärdad med rätt så mycket reservationer, vilket gör att man nog skall diskutera dessa frågor med en betydande ödmjukhet innan man tvärsäkert kan utlova att det här skall leda till den eller den andra förbättringen i flera olika avseenden.
Herr talman! Carl Fredrik Graf fortsätter att förbrylla kammaren med sina inlägg om att det absolut inte går att skatteväxla. Sex av riksdagens sju partier har i kommittén kommit fram till att skatteväxling är effektiv. Det baserar man på empiriska studier av att miljöskatter är ett kostnadseffektivt sätt att bedriva miljöpolitik. Också det kanske Carl Fredrik Graf förnekar. Vidare är man intresserad av att göra någonting åt arbetslösheten och vill sänka skatten på arbete. Moderaterna framhärdar i att det inte går att göra detta samtidigt, men man har inte någon rimlig antydan till förklaring till att detta inte skulle gå. Man börjar trassla in sig i en terminologi om att skatter kanske kan bytas mot subventioner osv. Det är en fråga om teknisk formulering. Jag tror att det vore välgörande för debatten om moderaterna i stället klargjorde sin inställning och sade att man inte är intresserad av att höja miljöskatterna. Det blir inte trovärdigt, Carl Fredrik Graf, att gömma sig bakom den här typen av resonemang om att man nog ändå vill vara med om att påverka med ekonomiska styrmedel och försöka förbättra miljön. Skillnaden mellan moderaterna och övriga sex partier här i kammaren är att vi är beredda att använda ekonomiska styrmedel, både subventioner och skattehöjningar, för att komma till rätta med de mycket stora miljöproblem som finns och samtidigt sänka skatten på arbete, dock utan att höja det totala skattetrycket. Detta trodde jag att moderaterna kanske kunde ha ställt sig bakom. Det hade, som sagt, varit välgörande för debatten om moderaterna hade gjort detta klargörande i stället för att gömma sig.

Herr talman! Jag vill först yrka bifall till reservationerna 7, 17 och 21. Vi står naturligtvis också bakom våra övriga reservationer. Jag vill även framhålla att vi står bakom reservation nr 2 om änkepensioner. Herr talman! Sverige har världens högsta skattetryck, i storleksordningen 52-53 %. Detta vill inte regeringen, regeringspartiet och Centern tillstå. Det är ett bekymmer för många sektorer av näringslivet. Tjänstesektorn är med allra största sannolikhet den stora framtida tillväxtsektorn, om den ges möjlighet att växa. Tyvärr är tjänsteföretagen i dag diskriminerade genom att arbete beskattas hårdare än kapital. Genom de höga skattekilarna har den vita marknaden för hushållstjänster fått ge vika för mycket omfattande svartjobb. Det undergräver dagligen den svenska skattemoralen, och detta är oacceptabelt. För att öppna tjänstesektorn mot hushållet och därmed skapa nya arbetstillfällen vill Kristdemokraterna stimulera vissa tjänster inom hushållen genom direkta statliga bidrag. Vi har fastnat för den enkla modellen som har permanentats i Danmark. Kravet för oss är att alla hushåll skall ha råd att köpa tjänster såsom städning, tvätt, trädgårdsarbete, barnomsorg och hälsovård. Det nuvarande ROT-avdraget bör permanentas men också utvidgas till att förutom husrenoveringar av olika slag också omfatta bilreparationer, större trädgårdsarbeten av anläggningskaraktär samt installationsarbeten av exempelvis vitvaror och datorer. Skattereduktionen måste vara stor för att hushållen skall köpa tjänsten i stället för att man utför den själv. Vidare skall den vita marknaden vara konkurrenskraftig mot svartjobben. Kristdemokraterna föreslår därför en skattereduktion på 60 %, med ett maximalbelopp på 30 000 kr per år. Herr talman! Det nuvarande ROT-avdraget som infördes 1996 har en annan brist som bör rättas till. Reglerna säger att fastighetsföretag som genomför arbeten i egna fastigheter inte har rätt till skattereduktion. Detta är mycket märkligt. Syftet med skattereduktionen är ju att skapa nya arbetstillfällen, och såvitt jag förstår borde arbetstillfällen som skapas inom exempelvis en koncern vara lika åtråvärda som om en extern entreprenör utför arbetet. Det är inte helt ovanligt att ett byggföretag också äger fastigheter. Är det regeringens mening att hellre än att byggaren skall få skattereduktion på arbeten utförda av egen personal skall han eller hon permittera eller säga upp anställda och i stället anlita externa entreprenörer? Det är denna typ av regelverk som skapar misstänksamhet och misstroende mellan regering och näringslivet. Kristdemokraterna anser att regelverket bör ändras så att skattereduktioner också kan medges för reparationer utförda av egen personal på egna fastigheter. Vi föreslår att regeringen snarast återkommer dels med förslag till ett system av dansk modell för stimulans av hushållstjänster, dels utvidgar ROT-avdragen till att omfatta fler hushållstjänster och tar bort kineseriet i regelverket som hindrar skattereduktion för egen personal. Herr talman! Kristdemokraterna anser att fastighetsskatten skall sänkas från 1,7 % till 1,5 % och att systemet med fastighetsskatter på sikt avskaffas. Att både höja skattenivån och löpande räkna upp taxeringsvärdena leder till svåra problem för många småhusägare och familjer, som i dag sitter och räknar på om de måste lämna sitt bostadsområde av skatteskäl. I vissa tätorter och attraktiva områden tvingades regeringen och Centern till reträtt. Men det blev helt marginellt, och det löser inte problemet för vanliga barnfamiljer i helt vanliga bostadsområden. Kristdemokraterna anser, att så snart det statsfinansiella utrymmer så medger bör fastighetsskattesystemet ersättas med en rätt för kommunerna att ta ut avgifter för gatuunderhåll och andra kostnader som fastigheterna föranleder. Ett sådant system skulle väsentligt underlätta också för fritidskommuner som i dag har många hus och höga kostnader men inga skatter från husägare. Herr talman! Slutligen till frågan om förmögenhetsskatter. I den förmögenhetsbeskattning som regeringen planerar att införa finns en kvarleva av den föråldrade sambeskattningen. Det kan inte vara rimligt att förmögenhetsskatten skall stiga kraftfullt för att två personer flyttar ihop till ett hushåll. Det leder till mycket tricksande i boendet bland medborgarna, vilket knappast kan vara regeringens syfte. Sambeskattningen behöver tas bort. Lika angeläget är det att undanta arvs och gåvobeskattningen på arbetande kapital vid generationsskiften. Genom att undanta denna typ av förmögenhetsbeskattning kan små och medelstora familjeföretag hållas ihop betydligt bättre än i dag. Detta är en angelägen del i ett förbättrat småföretagarklimat i Sverige, och Kristdemokraterna anser att lagen bör ses över i detta syfte.

Herr talman! Detta betänkande behandlar, som vi redan har hört, ett antal motioner som har blivit kvar från den allmänna motionstiden och som vi inte behandlade i samband med budgetbehandlingen under hösten 1996. Det beror på att dessa motioner inte direkt berör 1997 års budget utan är litet mer framåtsyftande. De handlar i huvudsak om inkomstskattefrågor på en mängd olika områden, som vi också har hört här tidigare, från skatteväxling till kommunal beskattning. Jag tänkte att jag skulle kommentera några av dessa reservationer och då också kommentera några av inläggen från talarstolen. Först vill jag göra en allmän reflexion om dessa reservationer och de som står bakom dem. När man studerar reservationerna är det ganska frapperande hur ensamma Moderaterna är i skattepolitiken. Här har vi 24 reservationer. Av dessa 24 reservationer står Moderaterna ensamma för åtta Det kanske inte är särskilt märkligt. Men Moderaterna har bara två gemensamma med Folkpartiet och kd, de partier man säger att man vill samarbeta med, om nu olyckan skulle vara framme så att man hamnar i regeringsställning. Det är mycket märkligt. Tittar man på nästa betänkande som vi skall behandla är Moderaterna överens med Folkpartiet och kd bara om en enda reservation av 21. Det är egentligen ganska typiskt för Moderaternas skattepolitik. Det är en så pass extrem politik att den skrämmer inte bara oss socialdemokrater utan också presumtiva samarbetspartner framöver. Det borde vara anledning till eftertanke för Moderata samlingspartiet. Vi har också hört Carl Fredrik Graf från talarstolen tala högt och tydligt om det höga skattetrycket och att vi måste sänka skatterna och minska skattetrycket. Moderaterna har i något sammanhang tidigare sagt att man vill verka för att skattetrycket skall sänkas till 40 % av bruttonationalprodukten. Det skulle innebära att ungefär 250 miljarder kronor ytterligare skulle tas ifrån den svenska budgeten. Då blir min fråga till Carl Fredrik Graf: Om ni står fast vid detta, vad är det som ni skall spara in på utöver de väldiga besparingar som vi nu har tvingats att göra? Skall ni skära ytterligare i sjukvården? Skall ni skära ytterligare i åldringsvården? Skall ni skära i utbildningen eller barnomsorgen, eller vad skall ni spara på? Jag kan bolla frågan vidare till de presumtiva samarbetspartner man vill ha, Folkpartiet och kd: Är ni med på de här stora besparingarna? Är ni med på de här skattesänkningarna? Både Holger Gustafsson och Karin Pilsäter har talat sig varma för att sänka skattetrycket. Hur långt vill ni gå, och vad skall ni spara på? Det vore bra om vi kunde få det utrett under den här debatten. Den första reservationen rör en stor och viktig politisk fråga som avhandlats ganska ingående här tidigare, nämligen skatteväxling. Här står Moderata samlingspartiet alldeles ensamt. Man är ute på sin skattepolitiska ökenvandring. Alla partier utom Moderata samlingspartiet tycker att detta är en framkomlig väg för att få ned arbetslösheten och förbättra miljön. Men Moderata samlingspartiet ser bara svårigheter. Man staplar den ena invändningen på den andra. Det går inte, eller det är i alla fall väldigt svårt att höja energi och miljöskatterna. Det går inte att offensivt använda sig av ekonomiska styrmedel, osv. Däremot är man med på den andra hälften, att sänka skatterna på arbete. Då är jag tillbaka vid den fråga jag ställde tidigare: Hur skall man finansiera det? Vad skall man spara på? Reservation nr 2 berör såväl änkepensionerna och inkomstprövningen av änkepensionerna som nedtrappningen av bostadsbidragen och avtrappningen av grundavdraget. Den sammanlagda effekten av dessa tre fenomen leder till att det kan uppstå ganska kraftiga marginaleffekter för vissa personer. Jag skulle personligen tro att det är relativt få personer som drabbas av detta, men det får naturligtvis inte hindra att man tar det på allvar. Och det är precis vad regeringen tänker göra. Man tänker titta närmare på den marginaleffekt som har uppstått, och om den är alltför uppseendeväckande tänker man också göra någonting åt den. Detta har vi sagt i betänkandet, men moderaterna skall reservera sig ändå - tala om att slå in öppna dörrar! I reservation nr 3, som också är en moderat reservation, krävs en utvärdering av det s.k. ROT avdraget. Det är med förlov sagt en ganska befängd tanke i det här sammanhanget. Det handlar ju om en försöksverksamhet som inte ännu är färdig. Trots det vill man alltså sätta i gång att utvärdera! Det är inte särskilt begåvat. Vi socialdemokrater har absolut ingenting emot att man utvärderar ROT-avdraget, men då måste det ske när försöksverksamheten är över. Så kommer vi över till den känsliga och viktiga frågan om tjänstesektorn och möjligheterna att på något sätt stimulera denna sektor. Jag märker att jag börjar upprepa mig, men det är likadant här - moderaterna distanserar sig från såväl Folkpartiet som kd. Moderaterna kräver en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna. Det är så att säga deras mål. Men i ett ögonblick av klarsyn har man kommit underfund med att det faktiskt skulle innebära kraftiga skattebortfall, vilket inte skulle vara "realistiskt". Det är bra att man har kommit underfund med det, men man kräver konkreta skattereduktioner för hushållstjänser, avdragsrätt för barnomsorgskostnader och en permanentning av ROT-avdraget. Folkpartiet vill avskaffa arbetsgivaravgifterna för hushållssektorn, sänka turistmomsen och införa servicecheckar. Kd vill ha statliga bidrag till tjänster i hushållen, en permanentning av ROT-avdragen och en utvidgning till andra tjänster. Det är alltså ett sammelsurium av önskemål och krav. Vi socialdemokrater säger att vi absolut inte vill utesluta stimulanser av tjänstesektorn men att det måste ske på ett fördelningspolitiskt bra och riktigt sätt. Det måste ske med ett system som är enkelt och lättkontrollerat. Det får inte krångla till skattesystemet. Vi vet, och det har sagts här tidigare, att Riksskatteverket har lagt fram vissa förslag, bl.a. när det gäller de checkar som Karin Pilsäter talade om. Vi vet också att utredningen om förutsättningarna för tjänstesektorns utveckling kommer att presentera ett förslag ganska snart. I den situationen tycker vi socialdemokrater att det finns anledning att avvakta med besluten. Låt oss vänta och se vad som kommer fram i den här utredningen! Sedan kan vi föra en konkret sakdiskussion. Det är möjligt att utredningen t.o.m. lyckas med konststycket att hitta en minsta gemensamma nämnare för moderater, folkpartister och kd:are. Det blir nog svårt, men det kanske går. I ett antal reservationer aktualiseras beskattningen av förmåner. Det är också en stor och viktig fråga, invecklad och krånglig. Det handlar om att man vill sänka beskattningen på olika slags förmåner. Den allmänna regeln, som vi faktiskt måste vara litet rädda om, är att alla typer av inkomst måste beskattas lika, av vad slag det vara månde - om det är lön, annan ersättning för arbete eller någon förmån. Om vi går ifrån det hamnar vi i ett moras av skatteplanering. Det går inte att beskatta en förmån lindrigare än en annan förmån, eftersom skatteplaneringsprocessen då sätter i gång att förvandla högbeskattade inkomster till lågbeskattade. Det var så vi hade det före den stora skattereformen. Det är alltså stora och svåra avväganden som måste göras. Stora gränsdragningsproblem uppstår. Tag exemplet med den fria datautrustningen, som nu diskuteras så intensivt. Det är förvisso inte något lätt att klara av. I den frågan är vi faktiskt överens i utskottet, över alla partigränser, och vi har beslutat oss för att vi skall vänta och se vad Finansdepartementet kan komma fram till i den här saken. Så kommer vi över på det kära gamla samtalsämnet fastighetsskatten. Om denna finns en reservation från moderater, folkpartister och miljöpartister. De kräver en sänkning av fastighetsskatten från 1,7 % till 1,5 %. Jag tror att det är viktigt att vi erinrar oss varför fastighetsskatten höjdes till 1,7 %. Det fanns ett borgerligt förslag - jag tror t.o.m. att riksdagen fattade beslut om det - om att räntesubventionerna i boendesektorn skulle sänkas och minska statens utgifter med två och en halv miljard kronor. Det skulle på ett allvarligt sätt drabba nybyggnationen i Sverige, som redan då befann sig på en mycket låg nivå, och det skulle drabba de unga familjer som ville försöka sätta bo i ett eget hus. Därför sade vi socialdemokrater: Det där är inte riktigt rättvist. Låt oss i stället slå ut de 2,5 miljarderna på hela boendesektorn. Hur skulle man kunna göra det? Ja, det fanns egentligen bara ett sätt, nämligen att höja fastighetsskatten med 0,2 %. Nu skulle det vara väldigt intressant att veta om de som reserverat sig till förmån för en sänkning av fastighetsskatten håller fast vid tanken på att i motsvarade grad minska räntesubventionerna med 2,5 miljarder, vilket var det ursprungliga förslaget.Är den tanken kvar, eller hur har ni tänkt er att ni skall finansiera det här? Om denna tanke är kvar, hur tror ni då att det kommer att slå mot nybyggnation? Hur tror ni att det kommer att slå för de bostadsrättsföreningar som redan nu har problem? Slutligen, herr talman, skall jag kommentera de två reservationerna om förmögenhetsskatten. Inte helt oväntat kommer den mest uppseendeväckande och stötande reservationen från Moderata samlingspartiet, som kräver att förmögenhetsskatten skall avskaffas helt och hållet. Den skall bort. Det tycker jag är både cyniskt och orättfärdigt. Hur vill Moderaterna förklara att de dels vill genomföra ytterligare kraftiga besparingar för de människor som redan nu lever på marginalen, och som redan nu drabbas väldigt hårt av de besparingar som vi har tvingats göra, dels att man vill sänka skatten kraftigt för miljonärer? Det är en gåta, och det är ett fördelningspolitiskt problem som Moderaterna har kvar att förklara. Ni lyckades inte förklara det när ni hade regeringsmakten. Jag hoppas att ni skall kunna förklara det nu. Tack och lov, höll jag på att säga, råder det alltså oenighet här. Kd och Folkpartiet säger nej. Det är bara att hoppas att de skall lyckas stå emot den moderata anstormningen på den här punkten. Folkpartiet och kd talar sig däremot varma för att ta bort sambeskattningen. De gör det - med rätta - av jämställdhetsskäl. Jag skall gärna erkänna att jag tycker att det vore bra om vi kunde göra det. Problemet är ju att vi måste betala det på något sätt. Det kostar 1,4 miljarder kronor. Skall vi låna de 1,4 miljarder kronorna, eller hur skall vi klara det? Det återstår också för Folkpartiet och för kd att förklara. Sammanfattningsvis yrkar jag bifall till betänkandet i dess helhet och avslag på reservationerna.

Herr talman! Dagens debattregler gör ju att det inte går att föra en debatt om alla de frågor som Lars Hedfors har tagit upp. Jag har två minuter på mig om inte talmannen ger mig mer tid. En minut av denna tid skall jag använda till att försöka kommentera några av frågorna, och sedan skall jag ställa några egna frågor till Lars Hedfors. Lars Hedfors gör ett stort nummer av borgerlig splittring. Jag vill dock erinra om två saker. Dels togs ett initiativ som innebar att vi den 12 juni förra året kunde gå fram här i riksdagen och med betydande enighet bland borgerliga partier diskutera viktiga frågor som handlade om arbetslösheten. Dels innehåller ju det här betänkandet, som utskottets ordförande själv sade, motioner från den allmänna motionstiden. Partimotioner och budgetmotioner behandlades i höstas. Det innebär att viktiga inslag i politiken inte finns med. En del är redan avgjort. Jag vill också slå fast att det långsiktiga målet för oss naturligtvis handlar om att man skall kunna leva på sin lön. Det gäller att få en skattenivå i det här landet som gör detta möjligt. Jag vill fråga Lars Hedfors: Ställer Lars Hedfors upp på tanken att det är rimligt att man skall kunna leva på sin lön? Om han svarar ja på den frågan, kommer nästa naturliga fråga, som handlar om skattetrycket i ett europeiskt perspektiv: Är det verkligen så orimligt som Lars Hedfors föreställer sig att i ett längre perspektiv tänka sig att vi får en skattenivå i det här landet som motsvarar den skattenivå som gäller i andra europeiska länder? Lars Hedfors framställer detta som någonting fullständigt omöjligt. Jag tror inte att det är på det viset. Sedan har jag en fråga som gäller tjänstesektorn. Lars Hedfors hänvisar till utredningen, tjänsteutredningen, och det tycker jag att man kan göra i viss utsträckning. Vi har lämnat en betydande öppenhet i de här frågorna för att kunna vidga debatten om tjänstesektorn. Men är Lars Hedfors beredd att seriöst pröva förslag som innebär att man kan sänka skatterna, få bort skattekilarna och på det sättet skapa fler arbeten i hushållssektorn och också inom andra tjänstesektorer? Det är viktigt att vi får en avsiktsförklaring på den punkten. Jag försökte ställa samma fråga till Thomas Östros i en interpellationsdebatt, men fick inget svar.
Herr talman! För det första gör ju Carl Fredrik Graf som Moderaterna alltid har gjort. Moderaterna talar sig varma för skattesänkningar. Nu säger Carl Fredrik Graf att man skall ha ned skatterna på en europeisk nivå. Jag tolkar det som att Carl Fredrik Graf håller fast vid kravet på en fyrtioprocentig nivå på skattetrycket. Så långt har han talat om vad han tycker. Men sedan svarar han inte på resten av frågan. Hur skall man finansiera de här 250 miljarder kronorna? Även om det är på lång sikt, så är det 250 miljarder som skall bort utöver det som redan har skett. Vad skall tas bort? Vi vet att Moderata samlingspartiet i årets budget har velat försvaga kommunernas ställning med 8 miljarder kronor. Kommer ni att fortsätta på den vägen och på det viset ytterligare drabba sjukvården, åldringsvården, barnomsorgen och utbildningen? Så till frågan om vi skall pröva en skattesänkning inom tjänstesektorn. Vi är naturligtvis intresserade av att diskutera alla möjligheter för att förbättra sysselsättningen i Sverige. Det är den viktigaste uppgiften; att minska arbetslösheten. Det är möjligt att vi måste göra något åt tjänstesektorn eftersom det finns en sysselsättningspotential där. Personligen känner jag en viss motvilja, det måste jag säga, inför att subventionera olika typer av tjänster i välbärgade hushåll. Att skattebetalarna skulle subventionera välbärgade människors anställande av lokalvårdare eller vad det nu är för något, det tycker jag inte är särskilt bra.
Herr talman! Nu är det bäst att jag ställer frågorna först, så att Lars Hedfors hinner tänka på dem och ge mig ett svar. Min första fråga är: När kommer löftet om att värnskatten skall avskaffas att infrias? Jag tycker att det är på tiden att vi får besked på den punkten. Jag har några frågor som jag inte kunde ta upp i den förra repliken. Det handlar bl.a. om datautbildningen. När det gäller de frågorna tror jag faktiskt, Lars Hedfors, att det finns anledning att konstatera att vi befinner oss i en ny tid. Vi har en ny arbetsmarknad. Det gäller att IT-utvecklingen i det här landet inte blir efter andra länder så att vi tappar i konkurrenskraft. Mot bakgrund av det tycker jag att vi skall värdera de här frågorna litet annorlunda. Lars Hedfors har ju själv medverkat till att värdera fri bensin på bilförmån. Där gick det bra med andra siffror än marknadsvärdet. Jag tror att vi får bredda perspektivet här och se det på ett annat sätt. Lars Hedfors säger till alla de fastighetsägare, ofta äldre människor med amorterade lån eller inga lån alls kvar, som nu får betala förmögenhetsskatt. Räknar han också dem till miljonärerna? Hade alla de 400 000 svenskar som betalar förmögenhetsskatt varit miljonärer, hade jag varit glad. Nu är det emellertid inte på det sättet. Förmögenhetsskatten slår på grund av de höga taxeringsvärdena i breda skikt i samhället i dag. Det är en vanföreställning att måla upp den bild som skatteutskottets ordförande gör här. När det sedan gäller det långsiktiga skattetrycket, vill jag fråga: Är det inte rimligt, Lars Hedfors, att vi i Sverige strävar efter att få ett skattetryck som motsvarar den europeiska nivån? Vi har inte lagt fram förslag om att sänka skatterna med 250 miljarder kronor i år och inte nästa år heller. Men man kan väl ha den långsiktiga ambitionen att få ned skattetrycket till en europeisk nivå? Är inte det en rimlig utgångspunkt?
Herr talman! Den rimliga utgångspunkten för socialdemokratin när det gäller skattetrycket, är att se till att vi har ett skattetryck som gör att vi kan bevara välfärdssamhället, så att vi slipper att slå hårt mot sjukvård, åldringsvård, barnomsorg, utbildning osv. Där är Carl Fredrik Graf mig svaret skyldig. Han har ännu inte talat om hur han skall finansiera de 250 miljarder kronor som han vill sänka skatterna med. Jag för min del har svarat på hans frågor. Det finns ett partikongressbeslut om att värnskatten skall avskaffas. Det måste vi följa. Däremot är vi inte beredda att försämra den fördelningspolitiska profilen. Vi vill ha en fördelningspolitisk profil. När det gäller förmögenhetsskatten har vi gjort insatser för de fastighetsägare som Carl Fredrik Graf säger har betalat sina hus genom att vi har höjt fribeloppet till 900 000 kr. Men Carl Fredrik Graf är mig också svaret skyldig när det gäller förmögenhetsskattens avskaffande. Tycker inte Carl Fredrik Graf att det är litet stötande att man vill lägga tunga bördor på låginkomsttagarna samtidigt som man vill befria förmögenhetsägarna från skatt helt och hållet?
Herr talman! Jag förstår att Lars Hedfors har svårt att hålla reda på att det finns olika partier som kan ha olika åsikter. Det kan vara svårt nog att hålla reda på de olika åsikterna inom sitt eget parti. Men det var faktiskt Miljöpartiet som hade reserverat sig till förmån för sänkt fastighetsskatt. Jag skulle vilja kommentera några andra saker. Lars Hedfors säger att det mest stötande när det gäller förmögenhetsskatten är att Moderaterna vill ta bort den. Då är det väl bara litet lagom stötande att vi vill att människor skall kunna behandlas som individer. Då slås man av Lars Hedfors resonemang här att man får se jämställdhet som en kostnadsaspekt. Jämställdhet kan man ta sig råd till när man har god ekonomi. För oss i Folkpartiet är jämställdhet något självklart. Oavsett vilken ekonomi man har skall man behandla kvinnor och män som likvärdiga individer med samma möjligheter. Lars Hedfors blir också upprörd och förvirrad av att de olika partierna har många olika förslag. Jag blir mer upprörd över att Socialdemokraterna inte har några förslag alls. Det är inte så konstigt att det kommer fram många olika förslag och att vi upprepar dem. Vi måste ju fösa er framför oss hela tiden. Vi skulle vara mycket glada om ni lade fram några vettiga förslag när det gäller tjänstesektorn. Vi skall se fram emot att få några nya besked när det gäller dessa delar. Kanske kan ni då försöka se litet mer förutsättningslöst på de olika förslag som vi lägger fram, när ni nu tycks oförmögna att lägga fram några egna förslag. Jag noterar också att Lars Hedfors blir skrämd av den moderata skattepolitiken. Det kan man förvisso bli om man är lättskrämd. Men jag är mer skrämd över att er politik ger färre jobb, eftersom den ger färre skattebetalare och lägre skatteintäkter. Jag skulle därför vilja att Lars Hedfors kortfattat försöker förklara på vilket sätt Socialdemokraterna tänker använda skattepolitiken för att få fram fler jobb.
Herr talman! Den sista frågan som Karin Pilsäter tog upp, att få fram fler jobb, är naturligtvis oerhört viktig. Det som har hänt är att arbetslösheten har stigit katastrofalt snabbt och mycket. Men, Karin Pilsäter, det är ju inte under den socialdemokratiska regeringens tid som arbetslösheten har stigit. Det skedde ju under den borgerliga perioden då arbetslösheten tredubblades. Vår mycket otacksamma uppgift nu är att få ned den. Det är betydligt lättare att se till att arbetslösheten stiger än att sedan så småningom försöka baxa ned den igen. Det som vi har gjort är att sanera en ekonomi som befann sig i fritt fall när vi tog över. Det är det bästa bidraget till att vi på sikt skall kunna få ned arbetslösheten. Vi har också lagt fram en mängd förslag för att minska arbetslösheten. Men det tar sin lilla tid. Det är inget tvivel om det. Kristdemokraterna och Moderaterna säger att ni skulle kunna tänka er att regera Sverige om ni fick majoritet för det. Då är det väl ändå på sin plats att ni talar om litet grand vad det är som ni vill göra, framför allt i fråga om era inställningar i skattefrågorna. Jag ställde en fråga till Karin Pilsäter från talarstolen. Den har hon ännu inte svarat på, nämligen: Ställer ni er bakom det moderata målet om ett skattetryck på 40 %? Karin Pilsäter stod själv i talarstolen och tyckte att vi har ett för högt skattetryck. Vilket skattetryck tycker Karin Pilsäter att vi skall ha? Om det är 40 %, varifrån skall ni ta de 250 miljarderna? Det är väl inte mer än rätt att vi får besked om det?
Herr talman! På något sätt får man intrycket att Lars Hedfors inte har lagt märke till att det är Socialdemokraterna tillsammans med Centern som styr det här landet. Då ligger det väl närmare till hands att det är Socialdemokraterna och Centern som lämnar besked och förslag nu, eftersom det är nu som arbetslösheten stiger. När Socialdemokraterna tog över regeringsansvaret sjönk arbetslösheten, och det blev fler nya jobb och fler människor i arbete. Nu stiger arbetslösheten, och det blir färre människor i arbete. I övrigt låter resten av det som Lars Hedfors säger som en gammal raspig grammofonskiva som vi alla kan utantill. Det tycker jag därför att vi kan lämna där hän. Jag tycker att vi har lämnat besked många gånger från Folkpartiets sida. Vi ser inte något egenvärde i att ha höga skatter - tvärtom. Vi tror att det vore bra om man kunde försöka arbeta för att få ett sänkt skattetryck. Men det måste givetvis ske i den ordningen att vi också ser till att vi kan finansiera de offentliga utgifter som vi anser är angelägna. Men det kan också vara på det sättet att skattetrycket i sig och skatternas utformning är ett hinder för att få in skattepengar, dvs. att skattetrycket i sig gör att vi får färre skattebetalare. Därför är Lars Hedfors mig svaret skyldig: På vilket sätt tänker ni använda skattepolitiken så att vi får fram fler jobb? När vi får fler skattebetalare kan vi nämligen också på ett helt annat sätt klara de utgifter för sådant som vi vill ha i fråga om vård, omsorg och utbildning. Är det bara när det gäller förmånsbilar som man skall kunna använda skatterna som insats eller när medelklassen, eller de välbärgade människorna, vill byta sina gamla avokadogröna kylskåp mot mer moderna? Varför kan man inte använda skattepolitiken litet mer offensivt? Jag tror att Socialdemokraterna har fastnat i något slags felaktigt tänkande om att höga skatter på något sätt ger bättre ekonomi oavsett hur samhället i övrigt ser ut. Jag tror att det är fel.
Herr talman! Jag märker att det är en ganska hopplös uppgift att försöka få reda på hur Karin Pilsäter ställer sig till ett skattetryck på 40 % och hur det skall finansieras, dvs. de 250 miljarderna. Hon talar litet diffust om att det vore bra om vi fick ett sänkt skattetryck. Det är klart att det vore bra om vi fick ett sänkt skattetryck. Men då måste man också ha konsekvenserna för det svenska välfärdssamhället klara för sig. Vi har genomfört ett stenhårt besparingsprogram som har drabbat låginkomsttagare och medelinkomsttagare. Då är det inte mer än rimligt ur fördelningspolitisk synpunkt att man också höjer skatterna en smula för höginkomsttagarna, vilket vi har gjort efter de sänkningar som ni genomförde. Sedan frågar Karin Pilsäter hur man skall använda skattepolitiken för att få fler jobb. Det är möjligt att skattepolitiken inte är det viktigaste instrumentet när det gäller att öka sysselsättningen. Men man kan säkert använda skattepolitiken där också. Om Karin Pilsäter hade varit litet mer uppmärksam hade hon ju märkt alla de förslag som vi har lagt fram på skatteområdet för att gynna sysselsättningen, förslag riktade framför allt till småföretagen där potentialen att anställa finns. Det handlar om åtskilliga miljarder i skattesänkningar för att ge småföretagen stimulans att växa. Nu vet vi också att småföretagen växer och vill anställa. Vi vet också att skattepolitiken i Sverige anses som fördelaktig och som en del av ett bra företagsklimat i Sverige. Det finns internationella undersökningar som placerar Sverige väldigt högt när det gäller företagsvänlighet. Så nog har vi gjort en hel del på den punkten.
Herr talman! Skatteutskottets ordförande har tagit med sig storsläggan i dag för att röra om litet grand när det gäller samarbete. Jag tycker att det är litet förvånande att Socialdemokraterna har den inställningen till samarbete över huvud taget att de små måste rätta sig efter den store och försvara dess politik. Är det en ny ton som vi har fått höra här i kammaren nu efter energiuppgörelsen? Har Socialdemokraterna knutit upp svansen på Centern nu och känner sig ganska trygga och då kan framföra sina synpunkter där de tycker att det är normalt att samarbetspartnern skall tycka lika med den som är större? Den inställningen har inte vi, och den hade vi inte i samarbetet i den förra regeringen. Vi kunde samarbeta ändå. Och vi behåller friheten att redogöra för våra åtskilda program. Sedan får vi se vilket väljarstöd de får. Därefter kan vi säkert hitta en samarbetsform. Jag tyckte att Karin Pilsäter sade en mycket bra sak: Det vi är ense om är att få fler att betala skatt. Tänk om Socialdemokraterna förstod värdet av detta och förstod problemet med höga skattenivåer som är kostnadsdrivande. De driver ju upp produktionskostnaderna i Sverige, driver bort sysselsättningen och skapar fler arbetslösa. I dag stiger arbetslösheten i Socialdemokraternas Sverige. Det är frukten av den skattepolitik som vi i dag ser.
Herr talman! Jag tar väl i alla fall inte till storsläggan, men jag pekar på det anmärkningsvärda i att de som säger sig vilja regera ihop inte kan enas om en gemensam skattepolitik. Jag har för min del aldrig - här far Holger Gustafsson med osanning - talat om underkastelse för de små. Det har jag absolut inte gjort. Däremot, Holger Gustafsson, kan man peka på historiska fakta. Spåren förskräcker. Jag tänker på hur det var under den tid då vi hade en borgerlig regering. Vem var det som bestämde hur skattepolitiken skulle se ut? Sänkta skatter på kapitalinkomster, sänkt och även avskaffad förmögenhetsskatt och höjda skatter för låginkomsttagare - en Metallarbetare fick ju sin skatt höjd med 6 000 kr - var förvisso moderat skattepolitik som ni hade att rätta er efter. Jag refererar bara till hur det tidigare var. Holger Gustafsson ondgör sig också över den höga skattenivån. Men vilken skattenivå vill ni ha? Är det fråga om 40 % av bruttonationalprodukten? Var skall ni i så fall ta de 250 miljarderna? Hur skall ni klara av besparingarna utan att det drabbar det som av Kristdemokraterna ibland betraktats som en helig ko, nämligen sjukvården och åldringsvården? Det blir inte lätt att förklara. Än så länge har Holger Gustafsson heller inte försökt göra det, men nu har han chansen.
Herr talman! Att de små skall ställa upp på de stora sade kanske inte skatteutskottets ordförande, men han krävde ett gediget samarbete och att det helst skulle deklareras i dag. Vi har ingen anledning att ställa upp på något sådant. Vi är skilda partier och vi bedriver också politiken på det sättet. Lars Hedfors säger att spåren förskräcker. Ja, Sverige behöver faktiskt en annan skattepolitik än den vi i dag har. Bekymret är, som jag tidigare sade, att varken regeringen eller regeringspartiet inser problemet med de höga skatterna. Den politiken driver ju upp kostnader och driver bort arbetstillfällen. Vi kan skapa mera inkomster till staten genom att fler är i arbete och genom att skapa sådana förutsättningar för näringslivet att Sverige på ett bättre sätt kan konkurrera med andra länder. Herr ordförande i skatteutskottet, till att börja med behöver vi kanske inte tala i miljarder eller i procenttal när det gäller frågan om hur mycket skattetrycket skall sänkas. Låt oss först bli överens om riktningen! Ni socialdemokrater tycks enbart kunna höja skatterna. Det har ni visat genom åren. Ni har ju i många år bäddat för den arbetslöshet som i dag råder genom att höja skatterna. Vi i övriga partier, och där är vi överens, vill sänka skatterna. Låt oss alltså till att börja med diskutera riktningen! Vi har inga exempel på er goda kompetens när det gäller att sänka skatter, men det är vår gemensamma målsättning att göra det. Låt oss, som sagt, diskutera riktningen! Det vore en god början.
Herr talman! Ja, det är alltid en början att tala om riktningen, i det här fallet nedåt, men något svar på frågan om hur Holger Gustafsson ställer sig till Moderaternas extrema skattesänkningsförslag har jag inte fått. Talet om sänkta skatter klingar faktiskt litet falskt. Det är ju inte så förfärligt länge sedan en berömd och känd kd:are gick ut och krävde höjd skatt just för att klara sjukvården och åldringsvården. Jag tänker på Jerzy Einhorn. Det råder tydligen litet delade meningar även bland Kristdemokraterna om hur man skall göra med skatterna. Vi säger att det är nödvändigt att slå vakt om den offentliga sektorns aktiviteter när det gäller sjukvård, åldringsvård, barnomsorg och utbildning. Detta kostar pengar. Därför måste vi vara beredda på att ha ett skattetryck som kanske t.o.m. ligger över det europeiska genomsnittet.
Herr talman! Den enda fråga där jag kände mig apostroferad i frågerundan med Lars Hedfors är den om fastighetsskatten. Lars Hedfors undrade hur vi skulle finansiera en sänkning av fastighetsskatten från 1,7 % till 1,5 %. Den frågan har vi drivit tidigare också. I vår budgetmotion anger vi ett antal möjliga vägar. Bl.a. har vi sagt att vi för 1997 velat ta bort den sänkning av stämpelskatten som Socialdemokraterna drivit igenom och som kostar ungefär lika mycket som en sänkning av fastighetsskatten med Ett annat sätt att bli av med fastighetsskatten är att växla den mot en energiskatt. Det är ju bättre att människor kan påverka energikonsumtionen i sina hus och därmed påverka sin skatt än att en fast skatt tas ut. Vidare vill vi medverka till minskade räntesubventioner för bostäder. Bostadspolitiska kommittén har i sitt betänkande lagt fram ett sådant förslag beträffande hyresfastigheter. Man säger helt enkelt att fastighetsskatten och subventionerna skall tas bort. Finessen med det är att man i stället kan införa en form av subventionerat bosparande. På något sätt är det väl smartare att gynna sparandet än att gynna lånandet. Om lånandet gynnas drivs kostnaderna upp. Socialdemokraterna borde kanske tänka på alternativet med att vända på subventionerna - om nu boendet på något sätt skall subventioneras. Vidare kan man fundera över om skatt skall tas ut när vinsten vid försäljning realiseras. Det är också en väg som vi anvisat. Vi har inte någon färdig modell, men det finns en rad olika medel att använda. Just en sänkning av fastighetsskatten från 1,7 % till 1,5 % är något som skulle vara tämligen okomplicerat inom nuvarande budgetramar. Det skulle också visa att man är beredd att göra något åt människors besvärliga situation på grund av det i hög grad felaktiga systemet för beskattning av fastigheter.
Herr talman! Det är klart att man är litet förvånad över Miljöpartiets politik när det gäller fastighetsskatten. Den har inte varit, och är inte heller nu, ett under av klarhet. Det är ju inte mer än två år sedan Miljöpartiet röstade för en skattehöjning från 1,5 % till 1,7 %. Nu är den höjningen plötsligt nästan det värsta som har inträffat. Man borde väl kunna kräva åtminstone litet konsekvens i Miljöpartiets agerande. Ronny Korsberg säger att det här skall finansieras genom att slopa sänkningen av stämpelskatten. Om jag inte minns alldeles fel var väl sänkningen av stämpelskatten av tillfällig karaktär. I så fall kan det inte vara någon finansiering på sikt. Ronny Korsberg talade också om att växla fastighetsskatten mot en energiskatt. Det påminner litet grand om berättelsen om galten Särimner, som återuppstod dagen efter det att den hade ätits upp. Man kan inte använda energiskattehöjningar till hur mycket som helst. Det får väl i så fall räcka med att använda dem till någon sorts sänkning av skatten på arbete.
Herr talman! Jag vet inte om Lars Hedfors är den bäste uttolkaren av begreppet konsekvens, sett till skattepolitiken och de förändringar som skett. Inte minst när det gäller fastighetsskatten kan vi, som jag konstaterade i mitt huvudanförande, notera att man nu tillsätter en utredning som skall se över det system som Socialdemokraterna har röstat igenom. Med betydligt kortare perioder mellan besluten var det kanske inte en särskilt välbetänkt kommentar. Vi har inte sagt att höjningen av fastighetsskatten är det värsta som hänt. För två år sedan ställde vi upp på den höjningen, därför att vi då inte fick igenom våra andra förslag. Så enkelt var det med den saken. Vi har tyvärr inte majoritet. Hade vi haft det hade vi kanske inte gått med på det då. Lars Hedfors. Ja visst, men jag sade också att vi ville ta bort den 1997. För 1998 och 1999 har vi angivit att vi vill växla den mot andra modeller. Vi vill också att man skall utreda hur det skall gå till. Vi tyckte inte att det fanns någon anledning att i detalj tala om hur det skall gå till. Men att det skulle handla om galten Särimner är litet väl långsökt, Lars Hedfors. Det är väldigt få som kan tänka sig att ha en fastighet som helt klarar sig utan energi de närmaste 5-10 åren. Vi får nog leva med att fastigheterna kräver viss energi. Därför vore det smartare att lägga beskattningen där i stället för att lägga den på ett fiktivt värde, som nu är fallet, då man definitivt inte har någon kontroll över hur mycket skatt man betalar. Det vore bättre att lägga den på någonting där man faktiskt kan påverka den och dessutom göra en insats både i sin privatekonomi och för miljön.
Herr talman! Jag tror inte att vi behöver spilla särskilt många fler ord på detta. Jag vill bara beträffande galten Särimner säga att ni vill använda er av energiskatterna till väldigt mycket. Det är inte säkert att de inbringar riktigt så mycket som ni vill använda dem till. Då har ni att dras med ett budgetunderskott, och det måste ni finansiera. Det är riktigt, Ronny Korsberg, att regeringen gör en genomgång av alternativa möjliga modeller för fastighetsskatten men utifrån förutsättningen att man får in de 23 miljarderna. Vi kan inte försämra budgeten. Vi kan inte låna pengar till konsumtion, vilket hände tidigare. Vi får väl se vad diskussionerna i Finansdepartementet kan ge för resultat.
Herr talman! De senaste årens sanering av svensk ekonomi har varit framgångsrik. Vi kan skönja möjligheterna till ett överskott i statens finanser redan 1998. Om någon för två år sedan hade gjort prognosen att det statliga budgetunderskottet skulle vara bortraderat just 1998 hade trovärdigheten i den prognosen starkt ifrågasatts. Nu är vi där. Handling ger resultat. Redan nu har debatten om fördelningen av det förväntade överskottet skjutit fart. Olika förslag till förbättringar för skilda grupper har framförts. Stundom har förslagen framförts med sådan kraft och intensitet att reaktionerna på räntemarknaden riskerat att rasera möjligheterna till att uppnå det efterlängtade budgetöverskottet. Räntan är alltjämt en av budgetens största enskilda utgiftsposter. Det inträffade belyser det faktum att vi, trots uppnådda goda resultat, ännu befinner oss i ett ekonomiskt läge som kräver varsamhet och fortsatt ekonomisk-politisk stramhet. Det finns alltså i det korta perspektivet inte förutsättningar vare sig för långtgående skattesänkningar eller för frikostiga bidragshöjningar eller andra kostnadshöjningar. Herr talman! I de betänkanden som vi i dag diskuterar behandlas de motioner som inte behandlats i samband med budgetbehandlingen. Man skulle kunna beteckna dem som uppsamlingsheat efter höstens arbete. I detta betänkande behandlas flera viktiga frågor. I merparten av dessa viktiga frågor har Centerpartiet haft motionsyrkanden. I den absoluta merparten fall har våra motioner fått en välvillig behandling, dvs. att de har behandlats efter förtjänst. Jag har därför inte funnit anledning att särskilt reservera mig på någon punkt. Jag har i stället eftersträvat resultat - nu och framöver. Handling ger resultat. Det innebär att vi bl.a. genom Centerpartiets arbete har flyttat fram positionerna på flera viktiga områden. Det gäller t.ex. den mycket viktiga frågan om skatteväxling, där nu alla partier utom Moderaterna i betänkandet presenterar sin samlade syn på skatteväxling, dvs. sänkt skatt på arbete och höjda avgifter på miljöstörande och miljöskadlig verksamhet. Jag beklagar att Moderaterna också i denna fråga väljer att isolera sig, men desto gladare är jag över den samsyn som övriga partier har kunnat uppnå. Innehållet i betänkandet innebär vidare att regeringspartiet och därmed regeringen har bundit sig vid att inom kort lägga fram förslag till förändringar i en rad olika frågor. Det gäller bl.a. beträffande skattekonsekvenserna vid s.k. självförvaltning av fastigheter, dvs. då hyresgästerna själva utför del av skötseln av fastigheten och som ersättning därför erhåller en hyresrabatt. Det skattekineseri som för närvarande råder kan därmed elimineras. Handling ger åter resultat! Ett annat skattekineseri gäller beträffande nämndemännens avdragsrätt för faktiskt havda kostnader i samband med sin ämbetsutövning. I botten är detta ingen skattefråga utan en arbetsgivarfråga med skattekonsekvenser. Följaktligen är det Justitiedepartementet som nu förbereder det förslag som regeringen har förbundit sig att presentera riksdagen för att lösa denna skattemässiga orimlighet. Samma sak gäller skattebefrielsen för stiftelser som regeringen kan ge medgivande till. Ett fåtal stiftelser har under senare tid fått vänta på beslut i avvaktan på den översyn av skattereglerna för stiftelser och ideella föreningar som pågår inom Stiftelse och föreningskommittén. Självklart kommer dessa stiftelser att därefter behandlas på samma sätt som andra stiftelser med samma karaktär på verksamheten. Beträffande avdragsrätt för resor till och från arbetet slår utskottet fast principen att denna skall följa kostnadsutvecklingen för sådana resor, vilket är exakt vad som föreslagits i Centerpartiets partimotion. Herr talman! Låt mig slutligen ge ett par synpunkter på det gällande ROT-avdraget. I en moderatmotion föreslås en skyndsam utvärdering av effekterna av systemet. Det är naturligtvis inte särskilt meningsfullt att nu - efter så pass kort verkningstid - starta en utvärdering. Jag är dessutom övertygad om att en sådan utvärdering kommer att visa samma resultat som utvärderingen av förra perioden med ROT avdrag, dvs. god sysselsättningseffekt och att många svartjobb blir vita. Jag anser därför redan nu att det finns goda skäl för en förlängning och en utvidgning av ROT-avdraget, men det finns också goda skäl för dem som har denna möjlighet att utnyttja det nuvarande ROT-avdraget. Såväl Karin Pilsäter som Carl Fredrik Graf har berört änkepensionerna. Det är en fråga som tillhör ett annat utskotts område än skatteutskottets. Jag vill ändå säga ett par saker i anslutning till vad som sagts. För det första är sänkningen av änkepensionen i allt väsentligt så konstruerad att den träffar fördelningspolitiskt rätt. Det utesluter inte att det efter en ordentlig analys, som nu skall göras, kan finnas behov av smärre justeringar. För det andra har det när det gäller skatteeffekterna sagts tidigare i debatten att vissa inkomstgrupper skulle riskera att få marginaleffekter på uppemot 270 %. Det som hittills har påvisats är att det torde finnas en inkomstklass där detta fenomen kan inträffa. Denna inkomstklass är den som i dagsläget har en sammanlagd inkomst på 330 000 kr. Det är naturligtvis en skönhetsfläck som skall rättas till, och vi i utskottet är överens om att så skall ske. Men jag vädjar till dem som deltar i denna debatt: Bilda nu ingen myt om att sådana marginaleffekter skulle gälla några större grupper, för det är icke sant och hör icke hemma i en seriös debatt. Allra sist, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Mytbildningen i politiken får man nog snarast intrycket att Centerpartiet står för. Alldeles nyss påpekade vi ju just att det inte handlar om någon stor grupp. Men för mig räcker det att en enda person råkar ut för att bli av med 27 000 kr när man har tjänat 10 000 kr, dvs. förlorar 17 000 kr. Det kanske inte räcker för Rolf Kenneryd. I utskottsbetänkandet står inte "att" detta skall ändras, utan det står "om" detta skall ändras. Handling ger resultat upprepade Rolf Kenneryd ofta. Det var mycket man ansåg sig ha uppnått och vara ansvarig för. Handling ger resultat. Är det därför vi nu ser att antalet arbetslösa ökar och att antalet människor i sysselsättning minskar? Det vore fint om Centerpartiet vore berett att ta ansvar för detta. I Centerpartiet är man också glad för att fler är intresserade av begreppet skatteväxling. Men jag kan försäkra att vi från Folkpartiets sida i praktiken inte är intresserade av den skatteväxling som Centern jobbar med. I somras ägnade man sig åt svartväxling. Höjd skatt på energi med 5 miljarder kronor gav sänkta arbetsgivareavgifter med 0,5 miljarder kronor, alltså tio gånger pengarna på energiskatten jämfört med beskattningen av arbete. Det kallar vi för svartväxling. Sedan övergick man till omvänd skatteväxling. Man sänker skatten på förmånsbilar och höjer inkomstskatten. Det senaste exemplet är att man är stolt över att man tillsammans med regeringen har rivit upp Dennispaketet, och därmed också det försöket till bilavgifter, och ersätter det med höjda arbetsgivareavgifter. Jag skulle vilja veta hur Rolf Kenneryd och Centerpartiet tänker gå vidare med sin skatteväxling.
Herr talman!

Det är för det första en direkt felaktighet. En extra tusenlapp gör i detta specifika inkomstläge att nettobehållningen minskar, inte med 27 000 kr utan med 2 700 kr, vilket ju icke är en oföraktlig felaktighet. För det andra säger vi i majoritetstexten att denna enskilda felaktighet måste rättas till. Vad jag till Karin Pilsäter och andra meddebattörer vädjar om är att nu inte ge intryck av att detta gäller generellt för inkomster över brytpunkten. Det är ett mycket försåtligt uttryckssätt, vilket jag tycker att det finns anledning att påpeka. När det gäller sysselsättningen har vi genom den ekonomiska saneringen nu skapat grunden för att sysselsättningen skall kunna öka. Genom de insatser som redan har gjorts sedan årsskiftet och de övriga insatser som nu planeras kommer det också att bli så.
Herr talman! Det torde väl vara uppenbart för alla utom Rolf Kenneryd att det förmodligen blivit ett feltryck med en nolla för mycket, där det står 27 000. Det är alltså inte fråga om någon mytbildning, och det är heller ingen som muntligt har ägnat sig åt någon sådan. Rolf Kenneryd svarade över huvud taget inte på den fråga jag ställde angående skatteväxlingen. Det är de facto så att antalet arbetslösa ökar och att antalet människor som har jobb minskar. Det kan ni inte komma undan genom att påstå att det skulle vara på något annat sätt, för fakta talar sitt eget tydliga språk. För det första: Era åtgärder leder inte till fler jobb. De leder till färre jobb. Eftersom Rolf Kenneryd när det gäller skatteväxlingen berömde sig för att genom handling ha fått resultat, så undrar jag vad nästa steg i er s.k. skatteväxling blir. Är det ännu högre inkomstskatter eller vad är det fråga om?
Herr talman! Det är väl uppenbart att anledningen till att jag i mitt förra inlägg inte besvarade den senast framställda frågan var att jag inte hann med det. Jag skall nu göra ett försök att besvara den. Jag vill börja med att säga att om någon hade sagt att vi skulle klara saneringen av ekonomin på den korta tid vi har gjort, hade man inte blivit trodd. När nu målet för sysselsättningsökningen är utstakat tror jag att det finns anledning att fästa litet större tilltro till möjligheten att klara den saken inom rimlig tid. Det är förvisso svårt, men det kommer att gå.

Herr talman! Jag skall begränsa mig till att kommentera Rolf Kenneryds inlägg beträffande änkepensionen. Det är riktigt att det är flera utskott som hanterar frågan. Men eftersom förändringen har skett i ett utskott och den får konsekvenser också för de skattefrågor vi hanterar finns det skäl att ta upp frågan. Jag är rädd för att Rolf Kenneryd ger en felaktig beskrivning när han säger att det bara är i ett specifikt inkomstskikt som det är på det här viset. Det är inte säkert att det är på det sättet, enligt vad jag har förstått, utan denna effekt kan uppträda i olika inkomstskikt beroende på vilka kombinationer som uppträder. Så det är inte alls den summa som Rolf Kenneryd nämnde som alltid är den rätta. Däremot förekom summan i ett exempel som vi har diskuterat i skatteutskottet. Det är det ena. Det andra är vilka signaler Rolf Kenneryd ger beträffande änkepensionen. Han säger att det i huvudsak är fördelningspolitiskt rätt. De signaler man fick från kolleger till honom i TV var att de inte hade klart för sig att inkomstsamordningen även berörde pensionsdelen, vilket ger ett disparat intryck. Jag är naturligtvis intresserad av att veta på vilket sätt Centern nu vill medverka till att förändra reglerna, så att de helt och hållet återställs till de regler som gällde tidigare. Till sist vill jag också understryka att jag aldrig har påstått att den skattesituation som vi nu har diskuterat gäller flertalet änkor. Tvärtom sade jag i mitt huvudanförande att det sannolikt inte är så många som berörs. Men liksom Karin Pilsäter anser jag att det räcker att det är en enda person som får de ohemula effekterna för att jag skall tycka att reglerna måste ändras.
Herr talman! Först vill jag beträffande detta med inkomstskikten säga att jag inte utesluter att det kan finnas ytterligare något inkomstskikt som är berört. Det enda inkomstskikt som hittills har kunnat påvisas bli berört är det inkomstskikt som jag nämnde. Det besked som ges i betänkandet beträffande denna effekt som måste plockas bort är att oavsett hur många inkomstskikt som kan komma att påvisas så gäller detta besked. När det i övrigt gäller änkepensionerna finner jag ingen anledning att kommentera dem på annat sätt än vad jag redan har gjort, eftersom de är behandlade i ett annat utskott. De förändringar som kommer att behöva vidtas skall vidtas efter en ordentlig analys, vilken vi nu har inlett internt i partiet.
Herr talman! Rolf Kenneryd vill inte diskutera änkepensionsfrågan mera, men jag är övertygad om att det finns många som är intresserade av det. Nu har jag i alla fall fått ett besked - Centerpartiet är berett att analysera konsekvenserna av det förslag som man varit med om att införa. Det kan möjligen vara till tröst för en del. Det hade emellertid varit bättre om denna analys hade ägt rum innan förslaget lades fram på riksdagens bord. Till slut vill jag, herr talman, bara slå fast att den summa som står nämnd i reservation 2 under mom. 3 - 27 000 kr - såvitt jag förstår är helt korrekt. Det är den summan som gäller. Det visar att det finns ohemula marginaleffekter som måste bort.
Herr talman! Beträffande de 27 000 kronorna vill jag säga att det naturligtvis kan vara rätt, men då är det tusenlappen som är fel i detta exempel. När det sedan gäller erfarenheter beträffande behovet av analys före beslut tror jag att det är erfarenheter som vi, om vi lägger handen på hjärtat, kan dela med alla i denna kammare. Analyser är önskvärda, men ibland hinner vi inte med dem. Så har det varit i detta fall.

Herr talman! I föreliggande betänkande har Vänsterpartiet inga reservationer. Det betyder emellertid inte att vi tycker att allting i betänkandet är bra. Som tidigare har sagts är det ett ganska disparat betänkande med en mängd frågor som har väckts under allmänna motionstiden och som inte behandlades i höstas i samband med budgeten. En del frågor hade kanske mått bra av att vänta på grund av att det nu föreligger lagrådsremisser. Man förväntar sig att det skall läggas fram propositioner på delar av dessa områden den 14 mars. Det är klart att det hade varit ganska naturligt att hänföra en del av frågorna till den debatt som då uppstår, men det hindrar inte att man kan återkomma med motioner när de propositionerna läggs fram. Jag skall bara kommentera fyra områden när det gäller föreliggande betänkande, där vi har valt att inte reservera oss eftersom det pågår arbete inom Regeringskansliet och eftersom det faktiskt redan finns en del lagrådsremisser ute som tar upp dessa frågor. Det är väl allmänt känt att Vänsterpartiet har avsatt 5 miljarder till den privata tjänstesektorn för att hitta möjliga subventioner i sysselsättningsfrämjande syfte. Det är glädjande att höra Lars Hedfors när han välkomnar just argumenten vad gäller sysselsättningsaspekterna och möjligheterna att hitta subventioner när det gäller tjänstesektorn. Jag håller helt med Lars Hedfors i argumenteringen också när det gäller de s.k. pigavdragen eller skattesubventionering av höginkomsttagare som i dag väljer att betala för tjänster i hemmet. Vi har kommit fram till att det inte är så väldigt lätt. Jag tror också att Dan Anderssons utredning kommer att komma fram till att detta inte är en enkel fråga. Det är lätt att säga att vi skall sänka skatterna inom tjänstesektorn, men vi får se vad Dan Andersson kommer fram till. Om den typ av tjänster som Lars Hedfors pratade om förut, dvs. "pigtjänster", över huvud taget skall kunna bli vita och konkurrera vet vi redan nu att det fordrar att lönerna hamnar på en nivå på 35 kr i timmen. Det innebär alltså en ofantlig subvention om det över huvud taget skall bli möjligt. Anledningen till att vi inte reserverar oss mot utskottets hemställan när det gäller denna fråga är naturligtvis att vi vill avvakta denna utredning och utifrån den ta ställning till vilka delar av tjänstesektorn som över huvud taget är aktuella. Vi har redan en intern utredning som landar på ungefär samma slutsats som jag tror att Dan Anderssons utredning kommer att göra. Också när det gäller fastighetsskatten har vi valt att inte reservera oss. Det beror på att vi fick reda på att det inom Regeringskansliet pågår ett utredningsarbete. Man begränsar inte utredningsarbetet till taxeringsförfarandet, som det har sagts förut, utan man är internt också beredd att titta på andra modeller och att ifrågasätta marknadsvärdet som en faktor vad gäller fastighetsskatten. Det är samma sak när det gäller förmögenhetsskatten. Det finns i dag en lagrådsremiss. Det finns all anledning att titta på den lagrådsremissen och på propositionen när den kommer. Vi lovar att vi återkommer då. Det finns kopplingar till fastighetsskatten och förmögenhetsskatten. Vi har lanserat förslag förut, t.ex. att 75 % av taxeringsvärdet skall tas upp till beskattning. Det skulle dämpa den kombinationseffekt som i dag uppstår för låginkomsttagare som drabbas av att de bor i attraktiva områden. De får en hög fastighetsskatt, och ovanpå den läggs en förmögenhetsskatt. Att i nuläget reservera sig i denna fråga - det kommer förhoppningsvis en proposition den 14 mars - känns litet nattståndet. Slutligen vill jag när det gäller skatteväxling säga att Skatteväxlingskommittén har kommit med ett förslag som sex partier ställer sig bakom. Jag vill påpeka för samtliga att denna kommitté kom fram till att det finns en mängd problem med skatteväxling och att det inte är entydigt och enkelt. Men jag tycker att det är bra att en så stor majoritet av partierna i riksdagens kammare är beredda att ytterligare verka för skatteväxling och använda de möjligheter som finns. Det tycker jag är oerhört positivt. Jag tycker nu att vi skall inleda arbetet med att verkligen gå igenom kommitténs erfarenheter och titta på vad som kommer att bli möjligt. Jag tycker att de partier som nu vill genomföra en skatteväxling till fromma för miljön bör sätta sig ned och undersöka hur vi skall gå vidare. Det finns en mängd problem som ännu inte är lösta. Men skatteväxlingsfrågan är som sagt satt på dagordningen, och det är viktigt.

Herr talman! I detta betänkande behandlas min motion Sk344, som handlar om hyresgästers självförvaltning. Jag har förvisso läst betänkandet och förstått att man skjuter upp frågan i avvaktan på ett förslag från regeringen, men orsaken till att jag begär ordet är den att jag har nåtts av uttalanden och läckor om innehållet i det kommande förslaget. Skulle de aktualiseras är risken uppenbar att denna verksamhet stryper sig själv, alltså försvinner. Herr talman! Utan att ta till överord kan jag säga att jag tror att de flesta - kanske alla - delar de tankegångar som jag har fört fram i min motion. Det finns ett dokumenterat undantag: Fastighetsanställdas Förbund. Det får jag leva med. Jag anser att det är viktigare för mig som hyresgäst att bo bra. Kan hyresgästerna utan hjälp av kollektivanställda vaktmästare skapa en bättre och billigare miljö är valet för mig inte svårt. Problemet är att skattelagstiftningen inte alltid är konsekvent. Om jag skall vara ärlig får jag säga att det ibland händer att den t.o.m. är helt obegriplig. Enligt nu gällande lagstiftning är det inte förbjudet att som hyresgäst städa trappor och sköta grönområden, men den rabatt man får som ersättning är skattebelagd. Av någon anledning som inte jag har förstått - det skulle vara intressant att höra om någon annan har gjort det - kan jag plocka fritt växande bär och sälja dem för upp till 5 000 kr utan att betala skatt. Det är inte koncentrerat till en i familjen. En familj med två vuxna och fyra barn kan lugnt plocka och sälja för 30 000 kr utan att betala skatt. Om någon kan upplysa mig om var konsekvensen finns i detta är jag mycket tacksam. Det problem som nu har uppstått baserar sig framför allt på det s.k. miljonprogrammet under 60-talet. Jag vill inte instämma i den kör som säger att det var fel att bygga som man gjorde. Det var en oerhörd press på dåtidens regering att bygga, eftersom mängder av människor stod utan bostäder. I dag kan man kanske säga att en del områden aldrig skulle ha byggts. I dag kännetecknas tyvärr alltför många av dessa områden av förslumning, segregation, vandalism, skadegörelse och en låg attraktivitet. Man har under åren renoverat för miljarder i dessa områden. Tyvärr har förslumningen ganska snabbt nått samma nivå som före renoveringarna. Vi har också sett att man har sysslat med massor av projekt just för att öka trivseln inom områdena. Sammantaget kan man säga att detta tyvärr inte har fungerat. Malmö kommunala bostadsaktiebolag tog ett initiativ. Man lät hyresgästerna frivilligt delta i självförvaltningen. Det innebär att de sköter i stort sett allt - trappstädning, grönområden m.m. - med undantag av snöröjningen; det är en försäkringsfråga. Herr talman! Detta har fungerat bra. Jag är en av de få ledamöter i kammaren som bor i allmännyttan. Jag bor själv i ett område där ett sådant här projekt är på gång. Det fungerar mycket bra. 1990 var 60 av 124 lägenheter tomma i mitt bostadsområde. I dag är ingen lägenhet tom. Detta beror inte bara på projektet, men det har säkert betytt en del. Det har läckt ut uppgifter som jag inte förstår. Man har sagt att en ersättning - maximerad till 125 kr per månad - skall vara skattefri eller bara den del som motsvarar ens egen andel eller del i området. Det kan finnas 100 kvadratmeter gräsmatta och tio lägenheter. Om jag då skulle sköta 15 kvadratmeter skulle jag få skatta för 5 kvadratmeter. Det kommer inte att fungera. Om förslaget går i den riktningen är det inte lönt att lägga fram det. Då kommer hela projektet att haverera. Ingen drömmer om att beskatta en villaägare för den insats han gör för att sköta sin egen trädgård. Inte heller beskattas jag om jag skruvar ihop möbler från IKEA eller lagar min egen bil. Men om jag städar trappor i ett område där jag hyr lägenhet är det plötsligt skattebelagt. Olika utredningar och kommittéer har föreslagit ett icke skattebelagt belopp motsvarande ett halvt basbelopp, ungefär 18 000 kr. Det kanske inte blir så mycket, men ungefär i det häradet ligger en summa som skulle innebära att man skulle kunna behålla projekten i deras nuvarande form. Herr talman! Jag förutsätter att det blir en förändring. Statsrådet Östros har vid flera tillfällen sagt till riksdagen att han är positivt inställd. Då kan han inte lägga fram de förslag som har läckt ut, antagligen från departementet. Det måste vara förslag som är verklighetsförankrade, förslag som innebär att projekten fortsätter. Alla tjänar på detta - hyresgästerna i de aktuella områdena och samtliga skattebetalare i de kommuner där sådana här bostadsområden finns. Man får alltså lägre skatter, lägre kostnader och en ökad trivsel. Herr talman! De projekt som är i gång är alltså skattebelagda från 1996. Men jag hoppas att det blir ett förslag som gör att man inte får skatta för 1997 års insatser, om det nu kommer ett förslag i år.
Herr talman! Jag begärde replik eftersom det tyvärr sprids en myt när det gäller den här frågan. Det är en myt att arbetet i det egna bostadsområdet är beskattningsbart för den som är hyresgäst. Det är inte så. En hyresgäst har precis samma regler som den som bor i bostadsrätt eller i egnahem, så länge arbetet sker på ungefär likvärdiga villkor. Det är samma regler om man i en villasamfällighet får en avgiftsreduktion som motsvarar den egna andelen av jobbet som om man i en bostadsrättsförening eller i ett hyrehusområde får en avgiftsreduktion motsvarande den egna andelen av jobbet. Det finns en lång rad olika projekt runt om i Sverige som innebär att man just har självförvaltning i hyresbostäder, och det är inte alls förmån för beskattning. Den konstruktion som man har valt i Holma och Kroksbäck innebär att man får avgiftsreduktion beroende på det antal timmar man jobbar eller på arbetsinsatsens storlek. Då stämmer det inte längre. Jag har varit med i Storstadskommittén och lagt fram förslag som just handlar om förbättrade möjligheter att skriva dessa förhandlingsöverenskommelser. De innebär att det skall bli enkelt för hyresgästerna att göra en likvärdig överenskommelse som man t.ex. kan ha i en bostadsrättsförening. Därmed är det inte sagt att man som hyresgäst kommer att kunna få avgiftsreduktion i proportion till hur många timmar man arbetar eller till hur stor arbetsinsats man gör, utan reduktionen står i proportion till den egna andelen. Sedan får man givetvis jobba hur mycket man vill. Avtalen skall vara likvärdiga i de olika upplåtelseformerna. Detta kan jämföras med att den villaägare som mot betalning sköter andras trädgårdar givetvis är skattskyldig för det.
Herr talman! Om han sedan betalar skatt är en annan fråga. Det exempel som Karin Pilsäter tar upp gäller när man köper en bostadsrätt. Då förutsätts det att man skall delta i vissa aktiviteter. I mitt fall handlar det om frivillighet. Jag kan inte begära av en gammal dam på fjärde våningen att hon skall sköta gräsmattan. Och hon kan inte begära att jag skall sköta den åt henne om jag inte får någonting för det. Poängen är att alla inte är med. Man är med efter egen förmåga. Därför borde man också få betalt inom rimliga gränser, baserat på den insats man gör. Jag tror att både jag och Karin Pilsäter är överens om att många ideella projekt under åren har fungerat under det sammanträde eller det möte där man har beslutat om dem. Dagen efter, i praktiken, när man inte har fått någon ersättning har de runnit ut i sanden. Tyvärr är de exemplen alltför många. Det finns ingen anledning att pröva nya sådana.
Herr talman! Det finns många exempel på att människor ideellt och frivilligt gör saker tillsammans för att de tycker att det är trevligt och att det är ett bra sätt att sköta sina gemensamma angelägenheter på. Jag vill ha sagt att det inte är sant att det råder någon skillnad i beskattningen om man är aktiv i självförvaltningen i en bostadsrättsförening, i en villasamfällighet eller i ett hyreshus. Det är precis likvärdigt. Men med den konstruktion som man har i Holma och Kroksbäck har dagens lagstiftning den effekten att det faktiskt blir beskattningsbart, precis som det blir beskattningsbart ifall jag gör en större arbetsinsats i Folkpartiet - därför att några äldre damer inte orkar eller har tid - och får ersättning för det. Det här kan man naturligtvis förändra om man vill, men jag vill klargöra att dagens villkor inte är så orättvisa som de ofta framställs i debatten. Jag vet inte vad regeringen jobbar med - en del kommer säkert inte att bli nöjda med det - men jag tror ändå att de förslag som kommer kan lägga en bra grund för att vi skall kunna gå vidare och utveckla hyresgästernas engagemang, ansvar och självförvaltning i det egna bostadsområdet.
Herr talman! Jag kan inte lägga mig i Folkpartiets interna arbetsfördelning. Det är omöjligt för mig. Detta handlar alltså om människor som gör någonting frivilligt. Men man kan inte säga till någon: Du skall flytta till det här området, men du måste sköta trappstädning för ett antal personer som inte kan eller vill göra det. Här handlar det om att man gör en insats för områdets bästa och får en ersättning i förhållande till sin insats. Att jag har tagit upp det här beror framför allt på den enorma inkonsekvensen. När Sveriges riksdag kan besluta att man kan plocka vildväxta bär och sälja dem skattefritt upp till en viss nivå, 5 000 kr, tycker jag att det borde vara logiskt och självklart att man också kan städa sina trappor upp till 5 000 kr utan att betala skatt på det.

Herr talman! Regeringen lastar nu, i sin oförmåga att komma till rätta med arbetslösheten, över alltmer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och ansvar på kommuner och regionala organ - dock utan att ge dem tillräckliga möjligheter att öppna för nya jobb. Jag tänker här i all synnerhet på öppnandet av tjänstesektorn. Tjänstesektorn är inte enhetlig utan innefattar en vid skala av olika företag och arbeten. Där finns alltifrån kvalificerade datakonsulttjänster till privata hushållstjänster. Det gemensamma för de här företagen och arbetena är att dagens beskattning slår hårt mot efterfrågan på dem. Skattekilarna gör att det i dag är mycket få hushåll som kan anlita en yrkesman för att måla huset, hjälpa till med hemdatorn, tvätta bilen, passa barnen, städa hemmet eller utföra enklare trädgårdssysslor och andra tjänster som underlättar förvärvsarbete. Också företagens efterfrågan på extern kompetens minskar när privata tjänster straffbeskattas. Det minskar i sin tur mindre svenska företags långsiktiga växtkraft. Det finns därför i dag mycket få företag vars affärsidé är att sälja hushållstjänster inte minst till enskilda människor. Men då man kan anta att den potentiella efterfrågan är stor finns det här möjligheter för ett antal nya företag och arbeten att växa fram - förutsatt att man ändrar straffbeskattningen. Det underliga är att det sedan länge accepteras att den offentliga sektorn erbjuder starkt subventionerade hushållstjänster till enskilda medborgare medan pigstämpeln tas fram så fort det talas om att privatpersoner eller företag skulle kunna erbjuda liknande hjälp. Kommunerna erbjuder hushållstjänster inom ramen för hemtjänsten. Tjänsterna riktar sig till människor som bedöms behöva hjälp för att klara sin vardag, t.ex. på grund av sin hälsa. Det finns dock åtskilligt fler svenskar som behöver hjälp att klara hushållsarbetet av andra skäl och som skulle kunna erbjuda arbetslösa människor arbete om inte - återigen - Dessutom ser vi nu att hemtjänstens utbud beskärs alltmer i många kommuner. Att själv bekosta ytterligare nödvändig hjälp vid sidan av hemtjänsten är för dyrt i dag. Steget mellan det man får köpa på marknaden och den subventionerade hemtjänsten är mycket stort. Snöskottning t.ex. är något som är viktigt för många äldre på landsbygd men som inte omfattas av hemtjänst och också är oerhört dyrt att köpa. Det kan väl knappast ändå vara verksamhetens huvudman som skall avgöra om en hushållstjänst är politiskt acceptabel eller inte - dvs. acceptabel om det är kommunal hemtjänst, oacceptabel och pigstämplad om det är privat. Herr talman! Det finns flera tänkbara sätt att bringa ned skattekilen och möjliggöra nya tjänstearbeten. Momsen kan sänkas, arbetsgivaravgiften kan reduceras, inkomstskatterna kan sänkas, man kan tänka sig en skattereduktion osv. För att öppna möjligheten för människor med normala löner att anställa andra för tjänster kan man också diskutera en möjlighet till avdrag på kommunalskatten. Jag har motionerat om detta i motion Sk323. Kommunerna har i dag stora direkta och indirekta kostnader för arbetslösheten, bl.a. i form av socialbidrag. De medverkar också, mer eller mindre frivilligt, i olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är en central fråga för kommunerna att förvärvsfrekvensen kan öka och bidragsberoendet minska. Det är därför logiskt att såväl kommunernas inflytande över det lokala näringsklimatet som förutsättningarna för nya arbeten ökas genom möjligheten att öppna tjänstesektorn. Enligt min uppfattning bör därför kommunerna få möjlighet att fatta beslut om införande av temporära eller permanenta avdragsmöjligheter mot kommunalskatten för köp av hushållstjänster. Finansieringen bör kommunerna få svara för själva. Det här systemet skulle också öppna för en positiv konkurrens mellan kommuner. Det skulle visa sig om det var rätt att införa systemet med tjänsteavdrag eller inte när en kommun gör det och en annan avstår. Dessutom stärker man den kommunala självstyrelsen. Enligt min uppfattning bör regeringen utan fördröjning återkomma till riksdagen med förslag om en sådan avdragsmöjlighet och hur den skulle kunna förverkligas. Enligt min uppfattning har vi inte längre råd att tacka nej till jobb av ideologiska skäl. Vi har heller inte råd att säga till exempelvis landets gamla och barnfamiljer att det är rätt att skatta sönder deras möjlighet att köpa den hjälp de behöver. Varje person vi kan flytta från bidragsberoende, oavsett om det är från a-kassa eller från socialbidrag, till jobb innebär en vinst. Det är också en vinst när vi kan göra svarta jobb vita. Det är också en vinst för samhället om vi kan skapa en sektor där jobb efterfrågas för människor som är praktiskt lagda. Det kanske helt enkelt är så att ett jobb som man har utfört med händerna i många år inte längre efterfrågas och att man därför förpassas till långsiktigt bidragsberoende. Det tycker jag är slöseri med mänskliga resurser. Jag tror därför att kommunerna kan sänka sina socialbidragskostnader genom att öppna tjänstesektorn och skapa efterfrågan på mer praktiska jobb. Herr talman! Det sägs ofta att det skulle vara en subvention att öppna tjänstesektorn. Det bygger i grunden på en total felsyn, enligt min uppfattning. Utgångspunkten skulle vara att det är politikens pengar det handlar om och inte människornas samt att dagens skattetryck är det enda rätta. Så är det naturligtvis inte. Dagens skatter och skattetryck är absolut inte normen. Om det är så att vi inte har råd att sänka alla skatter samtidigt måste vi prioritera. För mig är det viktigt att vi prioriterar att öppna tjänstesektorn och skapar förutsättningar för en mer dynamisk ekonomi där vi tar till vara människors resurser.

Herr talman! Sten Tolgfors säger att det är den enskildes pengar - ja - och att det inte är fråga om subvention. Men jag har ju precis redogjort för vad forskarna vid Uppsala universitet har kommit fram till: För att den sektor som Sten Tolgfors vurmar för så starkt över huvud taget skall kunna bli vit och kunna fungera får det kosta max 35 kr i timmen inklusive avgifter. Det är ganska intressant. Vilken människa skall kunna leva på 35 kr i timmen? Vilken typ av människor är det som Sten Tolgfors menar skall söka sig till denna sektor? Sten Tolgfors odlar här också myten att man kan sänka momsen. Det kunde vi innan vi gick med i EU. I dag finns inte den möjligheten. Det finns klart uppräknat vilka typer av verksamheter vi kan ha sänkt moms på, och de här tjänsterna ingår inte i det. Sten Tolgfors säger också att den höga beskattningen är ett problem för företags efterfrågan på tjänster. Det är ju en ren lögn! En del av tjänstesektorn som har ökat väldigt kraftigt är just den som vänder sig till företagen - dataföretag osv. Det beror i sin tur på att storföretag osv. har lejt ut de tjänster de förut utförde själva till privata företag som nu sköter detta. Sedan är det intressant att Sten Tolgfors jämför hemtjänsten med de frågor som kallas pigavdrag och vill ta pengar från kommunerna - det är faktiskt vad det innebär - som bedriver hemtjänsten för att ge åt och subventionera - faktiskt - den här privata tjänstesektorn, som alltså skall subventioneras till en kostnad av 35 kr i timmen om det skall fungera.
Herr talman! Det är nog tur att jag inte är lagd för depressioner, när jag tar del av Per Rosengrens nattsvarta målning. Dagens verklighet är uppenbarligen den enda möjliga, och alla förslag för att bryta upp massarbetslöshet och utslagning av människor, därför att efterfrågan på deras tjänster skattas bort, kan man bara döma ut. Låt mig börja med hemtjänsten. Var finns logiken? Kommunerna förskjuter i dag vad som ingår i hemtjänsten. Man flyttar alltså ut delar som tidigare låg inom hemtjänsten, helt subventionerade, till en privat marknad, helt straffbeskattade. Därefter säger man att service skall alla betala själva. Vem har råd med det? Hur många sjuka pensionärer, för att använda Per Rosengrens demagogi, har råd att köpa tilläggstjänster i dag, exempelvis snöskottning? Här skall människor i stället tvingas ut på akassa eller socialbidrag därför att man inte kan köpa den typen av tjänster. De straffas bort. I Örebro, som jag kommer ifrån, etablerar sig ett par privata tjänsteföretag för att sälja hushållstjänster till människor och företag som har pengar. Statoil erbjuder sina anställda att få hushållstjänster i stället för tjänstebil. Marknaden är på väg fram. Men i dag är den på väg fram bara för en grupp människor. Vad jag vill är att med olika tekniska lösningar öppna marknaden så att fler vanliga människor kan vara med och efterfråga den här typen av tjänster. Jag delar inte uppfattningen att man måste ned till 35 kr. Det visar också exemplen med tjänsteföretagen i Örebro och Statoil. Den uppfattningen får Per Rosengren stå för själv. Alla de här systemen är ett sätt att göra det möjligt att betala rimliga löner, därför att man tar bort statens beskattning. Många uppgifter utförs inte i dag. Man kan t.o.m. tänka sig system med negativ skatt om människor inte kan leva på sin lön. Men jag tror att det går att komma runt. Det är bara fråga om vilken teknisk lösning man skall välja.
Herr talman! Uppgiften om de 35 kronorna är inte min. Det är en forskare vid Uppsala universitet som är sakkunnig och som efter studier har kommit fram till detta belopp. Sten Tolgfors kanske har ett bättre underlag. Hemtjänsten är i dag faktiskt behovsprövad. Vill Sten Tolgfors finansiera den genom att kommunerna skall minska sina skatteintäkter? Det är det han säger. Då blir det ännu mindre pengar till de behovsprövade insatserna som kommunen har att stå för. Det Sten Tolgfors förespråkar är att vi skall ta pengar från kommunen för att andra människor skall kunna köpa starkt subventionerade tjänster. Jag frågar fortfarande: Hur skall man komma ned till en acceptabel timnivå för att det över huvud taget skall bli intressant? Hur tänker Sten Tolgfors finansiera det? Hur mycket drabbar det kommunernas skatteintäkter och deras övriga verksamhet? Det är litet av detta som det handlar om. Det handlar om i storleksordningen 35 kr i timmen, Sten Tolgfors. Jag tror att vi får lita på de forskare som har kommit fram till det. Vi kan inte stå här i kammaren och säga: Jag har en annan uppfattning. Det kan man ha. Men på vilken grund har Sten Tolgfors en annan uppfattning? Litet seriösa måste vi vara även i politiken.
Herr talman! Vi har alla just nu fått oss en lektion i selektivt seende, signerat Per Rosengren och Vänsterpartiet. Kostnaden för privata tjänsteföretag som i dag säljer tjänster till t.ex. Statoils anställda eller de här företagen jag pratade om i Örebro kommer att hamna på ungefär 100 kr per timme. Därför tillåter jag mig att ha en litet avvikande uppfattning än just den forskare som Per Rosengren väljer att referera till här och nu. Det intressanta med de flesta av förslagen för att öppna tjänstesektorn är att de inte innebär någon kostnad. Det är inte saker som staten i dag får intäkter från. Det är saker som staten i dag ser till att lägga så höga pålagor på att de inte utförs vitt över huvud taget. Att Vänsterpartiet är för ett högt skattetryck, att skatta sönder jobb i Sverige, att skatta sönder företag, att med höga skatter driva ut dem ur landet vet vi redan. Men att Per Rosengren, Vänsterpartiet, satt så djupt fast i den här gamla vänsterdemagogin att han inte är beredd att öppna ögonen och pröva alla de tekniska lösningar som finns för att skapa hundratals och tusentals nya möjligheter till jobb i Sverige gör mig litet ledsen. Visst är hemtjänsten behovsprövad. Men, Per Rosengren, svara på frågan: Hur kan det komma sig att pensionären som för något år sedan bedömdes få både det ena och det andra i dag bara bedöms få det ena, därför att ekonomin i kommunerna har försämrats? Ändras behoven plötsligt därför att kommunens ekonomi har förändrats? Så är det naturligtvis inte. Människor har faktiskt fler behov än dem som Per Rosengren och hans vänsterkolleger runt om i kommunerna råkar se. Innebörden med systemen för att öppna tjänstesektorn är faktiskt att de själva får se sina behov, själva får efterfråga tjänster och inte behöver sitta i knät på Vänsterpartiet och andra politiker runt om i kommunerna.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas ett antal motioner från den allmänna motionstiden. Efter denna tidpunkt har en del hänt inom energipolitikens område. För det första har Skatteväxlingskommittén avgett sitt betänkande. Det har vi hört talas om tidigare i eftermiddag. För det andra har Socialdemokraterna, Centern och Vänstern enat sig om en förtida avveckling av kärnkraften. För det tredje har den svenska regeringen i EU - såvitt jag kan förstå med stöd av Centern - drivit igenom möjligheterna för Sverige att öka utsläppen av växthusgaser med 5 %. Därmed går man emot riksdagens beslut om antagna riktlinjer, vilket innebär att de svenska koldioxidutsläppen från fossila bränslen skall stabiliseras på 1990 års nivå år I majoritetens skrivning i detta betänkande ger man vaga besked om uppgörelsen. Det framgår visserligen att en första kärnkraftsreaktor skall avställas senast den 1 juli 1998, men det saknas helt uppgifter om effekterna av denna avställning. Det blir ju fråga om en gigantisk kapitalförstöring genom att man från dessa partiers sida är överens om att skrota Barsebäck. Det kommer att driva upp elkostnaderna för näringslivet och hushållen. Det kommer att leda till att investeringsviljan hämmas. Det betyder att den rekordhöga arbetslösheten riskerar att öka. Det kommer att leda till ökad användning av fossila bränslen, vilket betyder ökade koldioxidutsläpp. De kommande skattehöjningarna, som blir följden av denna överenskommelse, sopas under mattan. De valda ombud för Sveriges folk som står bakom majoritetsskrivningen i detta betänkande vågar uppenbarligen inte leva upp till sitt ansvar att ha åsikter om hur den framtida beskattningen kommer att påverka näringslivet och de svenska hushållen. Jag vill därför ställa ett antal frågor till regeringspartiets företrädare. 2. Vad händer med de hundratusentals villaägare som har direktverkande elvärme? 3. Vilka åtgärder tänker ni vidta för att Vargön Alloys i Vänersborg kan fortsätta sin verksamhet i vårt land? 4. Vilka besked kan den moderata skattekommittén ge till Gränges Metall i Sundsvall, som vi skall besöka i morgon? Vilka åtgärder tänker ni vidta så att detta företag kan trygga anställningen för sin personal och för att kunna nyinvestera så att det skapas nya jobb i framtiden? 5. Vilka ytterligare skattehöjningar kan hushållen och näringslivet förvänta sig efter de redan beslutade höjningar som kommer den 1 juli i år? 6. Vad händer med miljön? nioöringen för att möjliggöra användning av biobränslen vid leverans av värme till industrin. Förslaget utarbetades på ett initiativ från den borgerliga majoriteten i skatteutskottet. Kompensationen har visat sig vara ett bra instrument för att gynna miljön. Värmeverken ökade sina leveranser av biobränslebaserad värme, och på många orter utgjorde den här kompensationen en förutsättning för nybyggnation av nya värmeverk. Genom ett ad hoc-artat beslut avskaffades nioöringen den 1 september 1996 av den socialdemokratiska majoriteten tillsammans med Centern på grund av att det hade visat sig att det förekom vissa inslag av skatteplanering. I stället för att ändra gällande lagstiftning på så sätt att riskerna för skatteplanering minimerades avskaffades kompensationen, till mycket stora nackdelar för värmeverkan och till mycket stora nackdelar för miljön, eftersom åtgärden leder till ökad användning av fossila bränslen. Nioöringen löste också till stor del problemen med råtalloljan, som är bekant för skatteutskottets ledamöter - vi har haft frågan uppe flera gånger - eftersom utnyttjandet av denna olja inte fick ligga till grund för kompensation i det borgerliga förslaget tidigare. Slopandet av kompensationen innebar också att regeringen skulle återkomma till riksdagen med förslag om att möjliggöra fortsatt eldning med biobränslen genom någon form av bidrag. Ännu har inte regeringen hört av sig. Vi har inte sett tillstymmelse till förslag. Detta innebär helt naturligt problem för en stor mängd värmeverk, och det hämmar givetvis en utbyggnad av biobränslebaserade verk. Det innebär också att den aktuella industrin, som använder råtallolja i sin produktion, återigen har fått problem eftersom inga besked ges. Problemen förvärras också av den höjda koldioxidskatten. Från moderat håll vill vi hålla fast vid att kompensation skall ske via skattelagstiftningen i stället för att ett bidragssystem införs. Ett sådant system får en helt annan långsiktighet och stadga än ett system baserat på bidrag. Regeringen bör därför omgående återkomma till riksdagen med en modifierad form av nioöringen som kan träda i kraft den 1 juli 1997. Det är viktigt att påpeka att vi också vill återinföra den begränsning i kompensationen som gällde råtalloljan, dvs. leverans av värme som producerats med råtallolja skall inte berättiga till kompensation. Jag tycker att det är jättesvagt att utskottsmajoriteten inte ställer konkreta krav på tidpunkten för ett förslag från regeringen. Det är därför på sin plats att vi i dag får ett besked från regeringens företrädare om när förslaget förväntas komma och om när ett sådant förslag kan träda i kraft. Lisbeth Staaf-Igelström, det är alltså viktigt att vi i dag får reda på om det verkligen kommer något förslag. Blir det något bidragsförslag, någon modifierad nioöring eller vad? Avslutningsvis vill jag ta upp yrkesfiskarnas möjligheter att mot försäkran kunna köpa skattefri olja. Utskottsmajoriteten bestående av Socialdemokraterna och Centern strular även denna gång när denna fråga behandlas. Jag kan inte förstå varför inte majoriteten tar sitt ansvar och ger klara besked till regeringen om att åtgärder omedelbart bör vidtas för att man skall kunna lösa likviditets och byråkratiproblemen för fiskarna i detta avseende. Min kollega Olle Lindström kommer i sitt anförande att behandla frågan om den snedvridande konkurrens som uppstår i gränstrakterna mot Finland när det gäller den finska röda dieseloljan, så jag tar inte upp den frågan alls. Vi moderater står givetvis bakom samtliga moderata reservationer till detta betänkande, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation nr 1.

Herr talman! Den energiöverenskommelse som Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänstern kommit överens om är vi mycket kritiska till. Eftersom vi av den anledningen inte kan ställa oss bakom utskottets motiveringar rörande energiskattefrågorna i detta betänkande avser vi från folkpartigruppens sida att avstå i sådana voteringar. När regeringen senare i vår lägger fram sina förslag beträffande energipolitiken kommer vi att redovisa ett samlat motförslag. Under den borgerliga regeringen beslutade riksdagen att Sverige skulle minska koldioxidutsläppen med 50-80 % under de närmaste 50 åren. Målet var en frysning fram till år 2000 av 1990 års utsläppsnivå. Därefter skulle utsläppen minska. Vi har i Sverige genom FN:s klimatkonvention från Rio de Janeiro 1992 förbundit oss att försöka minska vår tillförsel av växthusgaser, varav koldioxid är den viktigaste. Klimatkonventionen är en kompromiss mellan flera intressen, främst mellan industrioch utvecklingsländer. I sitt nuvarande skick är konventionen i praktiken knappast folkrättsligt bindande, men det betyder ju inte att den inte behöver följas. En nations internationella anseende påverkas förstås av om det finns ett samband mellan teori och praktik. De farhågor som vi i Folkpartiet nu känner är att klimatkonventionen blir ytterligare ett exempel på svensk dubbelmoral. Först undertecknar Sverige konventionen för att sedan negligera den i det praktiska beslutandet när det gäller t.ex. energipolitiken. Sverige har dessutom vid EU-förhandlingar nu i veckan fått rätt att öka sina koldioxidutsläpp med 5 %. Sverige tackade och tog emot! EU:s ordförandeland, Holland, har uppfattningen att detta varit ett uttalat svenskt argument. Det kan bara tolkas som att den svenska regeringen inte tar hoten om klimatförändringar på allvar. Detta är verkligen både upprörande och anmärkningsvärt och bidrar naturligtvis inte till Sveriges möjligheter att vara pådrivande när det gäller kravet på en internationell koldioxidskatt. Riksdagen måste få regeringen att förstå att det här krävs att man med större kraft driver frågan om koldioxidskatt inom EU. Om EU införde en gemensam miniminivå för skatt på koldioxidutsläpp skulle trycket öka på att finna mer ekologiskt hållbara energikällor och att utveckla energisnål teknik. Nu krävs det enhällighet för att besluta om ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Det vill vi från Folkpartiets sida ändra på. Det är rimligt att sådana skatter som påverkar gränsöverskridande miljöproblem lyfts över till gemenskapsnivån och blir bindande genom majoritetsbeslut i ministerrådet. Utskottet avvisar i betänkandet Folkpartiets förslag om att det skall bli möjligt att införa bilavgifter. Man har inte riktigt förstått att bilavgifter och miljözoner är ett bra medel för att begränsa trafiken i särskilt belastade områden. Vi vill att det skall vara möjligt för kommunerna att införa bilavgifter i större städer. Det motiveras inte alls bara av behovet av medel för trafikinvesteringar utan också av miljöskäl. Smidiga system för detta finns, vill vi påstå, redan tillgängliga tack vare ny informationsteknik. Hur ser ni socialdemokrater på trafik och miljö? Ni höjer koldioxidskatten, förbättrar villkoren för leasingbilar med en miljard och säger nej till bilavgifter. Vart för sig ger varje förslag en dålig miljöprofil, och sammanlagt blir miljöprofilen mycket dålig. Herr talman! Skatten på dieselbilar är i genomsnitt cirka fyra gånger högre än skatten på bensindrivna bilar. Det är en orimlig skatteskillnad, och den kan inte motiveras med hänsyn tagen till miljöbelastningen. Dieselbränslet är enklare och mindre energikrävande att framställa. En dieselmotor har också betydligt högre verkningsgrad än bensinmotorer. Det är också, som framgår av reservation nr 16, möjligt att i dieselmotorer använda rapsmetylester. De äldre dieselbilarna, som är belagda med lägre skatt än de nyare, drar mer bränsle och saknar modern rening av avgaserna. Fordonsbeskattningen av nya dieselbilar i förhållande till inte bara bensindrivna bilar utan också äldre modeller av dieseldrivna bilar är varken rimlig eller rättvis från miljösynpunkt. Från Folkpartiets sida instämmer vi i Miljöpartiets reservation nr 16. Herr talman! När det gäller fiskefartyg anser vi att det är angeläget att regeringen äntligen lägger fram ett förslag till lösning av problemen för fiskebåtarna. Den nya lagstiftningen, som infördes den 1 januari 1995 och som gäller den skattebefriade färgade dieseln, har ställt till stora problem för fiskebåtarna. Skeppen får inköpa den skattebefriade dieseln. Båtarna måste däremot köpa den högbeskattade ofärgade dieseln för att därefter kvartalsvis ansöka om att få skatten tillbaka. Det här är ju en väldigt byråkratisk process, men också ekonomiskt ofördelaktig för fiskebåtarna. Yrkesfiskarnas ekonomiska föreningar gör stora gemensamma inköp för att få låga dieseloljepriser. Den oljan är färgad när den levereras och får alltså endast användas av fiskeskeppen. Ett skepp skall vara minst 12 meter. Fiskebåtarna drabbas på detta sätt av högre dieselpriser på mellan 1,50 kr och 2 kr exklusive den skatt som de måste ligga ute med. En stor del av det mindre tonnaget riskerar på grund av detta att slås ut, och det genom en lagstiftning som egentligen var ämnad att befästa skattefrihet för fiskefartyg oavsett bränsle. Regeringen har varit mycket senfärdig med att rätta till detta missförhållande, så det är viktigt att riksdagen ger regeringen ett tillkännagivande om krav på snabb åtgärd, och inte bara väntar och ser. Herr talman! Jag står naturligtvis bakom alla reservationer som Folkpartiet har lämnat in. För att vinna tid i kammaren nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 3 och reservation nr 16.

Herr talman! Även detta betänkande upptar en del restprodukter, som bygger på motioner från allmänna motionstiden och berör energibeskattningen. Vänsterpartiet har här några reservationer, men det finns också anledning att kommentera andra reservationer. Först och främst kan vi konstatera att ett beslut om avveckling av ett kärnkraftverk i Barsebäck är taget. Vänsterpartiet förutsätter att de tre partier som står bakom denna överenskommelse kommer att lägga upp en plan för den energibeskattning som behövs för att vi skall kunna gå vidare och även komma i fas så att vi kan avveckla ytterligare kärnkraft enligt den plan som partierna önskar. Vänsterpartiet har också under den gångna mandatperioden pekat på de problem som den elintensiva industrin kan få genom den rena produktionsbeskattning som sker på energisidan. Vi har också tillsammans med en majoritet i utskottet sett till att undanröja en del av de förslag som har kommit som skulle försvåra för den elintensiva industrin. Moderaterna har här redogjort för Vargön Alloys problem. Men de uppsägningar som har skett beror ju inte på energibeskattningen som sådan. Vi kan alltså konstatera att marknaden här "droppade" ganska ordentligt. Vi kan också konstatera att de innan de gjorde uppsägningarna hade högre energikostnad än vad de fick sedan, beroende på att elpriserna sjönk ordentligt förra hösten efter att det hade varit ganska torrt. Jag tror alltså att man inte skall dra så stora växlar på beskattningens roll när det gäller de förändrade konjunkturerna för just Vargön Alloys och för företaget i Sundsvall. Det är viktigt att inte falla för alla argument som kommer från industrin, men de argument som har bärkraft skall vi naturligtvis lyssna på. Det tycker jag att en majoritet trots allt har gjort. Vi har ett åtagande som innebär att vi skall halvera CO2-utsläppen. Det är klart att det kommer att bli svårare med den överenskommelse som är gjord på energisidan, i det kortsiktiga perspektivet. I det sammanhanget måste också Moderaterna, och de andra partierna som är emot denna överenskommelse, titta litet grand på biltrafikens roll. Ni är inte särskilt benägna att införa några begränsningar eller beskattning så att biltrafiken minskar. Tvärtom vill ni gå in och öka på. Er trovärdighet är alltså inte särskilt stor. Moderaterna var också ett av de partier som drev förändringen av tjänstebilsbeskattningen, som de facto innebär ökade koldioxidutsläpp. Det kan vi nog konstatera. När det gäller beskattning av diesel och dieselfordon ligger det däremot mycket i de reservationer som finns. Vi har valt att inte stödja dem eftersom vi vet att det pågår ett arbete inom regeringen där man skall se över detta. Vi avvaktar det. Vi håller med om de argument som står i reservationerna, framför allt det faktum att de gamla bilarna är mindre beskattade än de nya. Det är en absurditet, och så får det naturligtvis inte vara. Vi vet att arbete pågår inom regeringen. Vi har i det läget valt att inte reservera oss, utan vi avvaktar den utredning som förhoppningsvis redovisas ganska snart. När det gäller trafikbeskattningens allmänna utformning har vi en reservation, nr 11, vilken jag yrkar bifall till. Den innebär att om vi skall ha möjlighet att minska CO2-utsläppen måste vi enligt Kommunikationskommitténs utredning öka bensinpriset med mellan 30 och 50 öre per år. Det är ett minimum för att vi över huvud taget skall nå det målet. Vår reservation innehåller den framtida inriktningen på trafikpolitiken. Vi vill ha en upptrappning av bensinpriset för att på det sättet kunna styra biltrafiken. Det här innebär naturligtvis också att det behövs någon form av regional drivmedelsskatt. Det är inte särskilt lyckat att de som bor i områden där det inte finns någon alternativ kommunikation över huvud taget skall drabbas av stora skattehöjningar. Vi är alltså beredda att pröva möjligheterna till regionala drivmedelsskatter. I storstadsområdena, där det finns alternativ, kollektiv kommunikation som kan användas, skall det alltså vara högre beskattning. Slutligen tycker vi att det är märkligt att man inte arbetar hårdare för att tullen på etanol, som EU bestämmer, inte sänks. Det är nödvändigt att vi tar med så många drivmedel som möjligt som är bättre från miljösynpunkt. Jag yrkar bifall till reservationerna 11 och 12. Vi är också med på reservation 21 om fiskefartygen och deras drivmedelsproblem. Det här är ett stort problem, men även där hoppas jag att det är krafter på gång inom regeringen så att det kan lösas. Det var med stor tvekan som jag gick med på den reservationen, då jag vet att det är arbete på gång. Men jag skrev på den för att ytterligare markera vår inställning i den frågan, så att regeringen verkligen kommer med förslag för att eliminera de problem som finns i detta sammanhang.

Herr talman! När det gäller Per Rosengrens försvar för att vidmakthålla höga produktionsskatter på el, eller i varje fall ifrågasätta dem för Vargön Alloys, har jag lyssnat på de fackliga företrädarna. De är väldigt oroade för utvecklingen just på deras eget företag, och de har uppvaktat både här och där på grund av den oro som i dag finns på det företaget. Jag kan också erinra Per Rosengren om att det socialdemokratiska kommunalrådet far land och rike runt på grund av den oro han känner inför framtiden för Vargön Alloys och för det ansvar han har för att kunna bibehålla och helst utveckla arbetstillfällena i sin kommun. Jag tycker i och för sig att det är renhårigt av Per Rosengren att bekräfta att den här uppgörelsen om att förtidsstänga Barsebäck leder till ökad hantering av fossila bränslen, dels genom import, dels genom ökad grad av eldning med olja i de befintliga kraftverken i Sverige, och leder till ökade koldioxidutsläpp. Per Rosengren har tydligen inte något att säga om det beslut som vi har sedan lång tid tillbaka här i riksdagen om att inte öka koldioxidutsläppen utan fastställa dem på 1990 års nivå till år 2000. Nu går ni ifrån det beslutet. Det är rätt anmärkningsvärt och allvarligt att ni gör det. Det ger en signal till EU, där ni är med och förhandlar för att få öka utsläppen med 5 %. Vänstern stöder tydligen en sådan åtgärd.
Herr talman! Det är ganska fantastiskt att höra Karl-Gösta Svenson prata om riksdagsbeslut. Jag har för mig att vi har ett riksdagsbeslut om avveckling av kärnkraft, men det hör vi inte mycket talas om från Moderaternas sida. Jag tycker att det är en fråga som i dag är överordnad. Jag trodde att även Moderaterna ansåg att den kärnkraft vi har i dag är tillräcklig och att den skall avvecklas. Sedan kan man diskutera om det skall vara färdigt till år 2010 eller utsträckt. Det innebär att vi inte förtidsstänger något kärnkraftverk. Tvärtom kommer det här väldigt sent. Om vi inte hade byggt in oss i direktverkande el, som vi har gjort under hela 80-talet, skulle vi inte alls ha haft de här problemen i dag. Vi skulle alltså ha kunnat stänga av betydligt tidigare. Vi hade inte behövt ladda dem som ni var med och laddade i början av 80-talet. Det var ett problem att ni gjorde det. När det gäller Vargön Alloys har jag förståelse för att alla som arbetar inom branscher där konjunkturen sviktar är oroliga och vill ta till sig så mycket som möjligt. Men de direkta problem som Karl-Gösta Svenson hänvisade till nyss berodde på marknaden och marknadens elpriser men också på efterfrågan. Under hösten har de haft relativt sett låga elpriser men fortfarande haft ganska stora problem. Vi är de första som kommer att ta hänsyn till den elintensiva industrins behov. Jag kan lova Karl-Gösta Svenson att det inte kommer att vara något problem för oss. Men man kan inte lyssna på alla argument, utan man får titta på vad som ligger bakom argumenten från de olika företrädarna.
Herr talman! I Vargön Alloys är facket och ledningen naturligtvis oroade över den utveckling som nu innebär att man stänger ett kärnkraftverk, vilket leder till ökade kostnader och ökad beskattning. Det räcker inte bara med att den elintensiva industrin kanske får en gynnsammare hantering i de här frågorna, utan det allvarliga är - som Per Rosengren bekräftade - att ni tillsammans med Socialdemokraterna och Centern skulle förhandla fram en annan form av energibeskattning, en ökad energibeskattning. Det innebär att näringslivet i övrigt får ökade kostnader och sämre möjligheter att anställa nya människor. Det ger ökade kostnader för hushållen. Där ligger redan en skattehöjning och väntar, som träder i kraft den 1 juli, vilken ni skall späda på ytterligare. Samtidigt avvecklar ni ett kärnkraftverk i förtid, ett väl fungerande kraftverk. Där finns inte något alternativ eller något förnybart som är tillgängligt i dagsläget, vilket gör att det blir väldigt dyrt - det är ren kapitalförstöring. Vi ställer upp bakom folkomröstningen. Från Socialdemokraternas sida, som stod bakom linje 2, följer man inte vad som stod på röstsedeln om hur kärnkraften skulle avvecklas. Man har avvikit från vad en folkmajoritet sade enligt linje 1 och linje 2.